Herr talman! Anders Björck låtsas att det inte finns något krav på monarkins avskaffande — men det vet han att det finns, och han vet också att det kravet växer i styrka samtidigt med att jämlikhetssträvandena i samhället växer. Han talar om att de som kräver monarkins avskaffande och en övergång till republik är ”i otakt med tiden”. Men nog är det en besynnerlig takt Anders Björck går i när han stöder sig på en feodal kvarleva som uttryck för det moderna svenska samhället. Kungahuset är en kvarleva från förgången tid, och hela atmosfären kring kungahuset präglas av detta. Då kan det inte vara ett jämställdhetskrav — som utskottet försöker göra det till — att också kvinnor skall kunna ärva det kungliga ämbetet. Inte minst vissa pressorgans ivriga skriverier om kungens liv —- det må gälla semesterorten, festsalen eller sängkammaren — visar vad det här handlar om och att det är allt annat än demokratiska krav på jämställdhet. Den förnedring som vederfarits prinsar skall alltså enligt utskottet nu också vederfaras prinsessor. Detta har ingenting med jämställdhet att göra. Det finns ju saker som det ena könet utsätts för men som man hellre bör avskaffa än i falsk jämställdhet utsätta även det andra könet för. Om en man mördas har det ju ingenting med jämställdhet att göra om man skulle kräva samma behandling också av en kvinna! Låg mig också till utskottets talesman Karl Boo säga att följetongen från vpk kommer att fortsätta så länge en feodal odemokratisk kvarleva bevaras i svenskt samhälle!

Herr talman! Jag tänker vara ganska kortfattad i denna debatt. För varje socialist, ja, för varje demokratiskt tänkande människa är det republikanska statsskicket en självklarhet och argumenten för monarkins bibehållande eländigt svaga. Principen att positionen som statschef skall gå i arv är i sig själv en skymf, ja, en utmaning mot demokratin. Nu säger de ljumma, de räddhågade, de principlösa att frågan kanske inte är så viktig längre. Kungens makt har reducerats så att det nu bara handlar om en symbol. Den socialdemokratiska markeringen i utskottet följer den linjen. Men en symbol för vad? Jo, för en kungamakt som under århundraden har levt arbetsfritt i lyx och överflöd medan människor har svultit, för ett välde som under århundraden sände ut svenska pojkar att förblöda på Europas slagfält, som demonstrerade pronazistiska sympatier i en tid då stanken från krematorieugnarna bredde ut sig över ett plågat Europa. Symbol för det murkna och förlegade, den stelbenta konservatismen, symbolen för den pråliga enfalden. Varför skall den symbolen bevaras? Den logiska slutpunkten för monarkins historia i Sverige borde ha varit den förra konungens frånfälle. Men så blev det ju inte. Grundlagberedningen missade chansen och enade sig om monarkins bevarande. Den förra regeringens ledamöter fick klä ut sig till pingviner för att i skilda sammanhang betyga kungahuset sin undersåtliga vördnad — precis som tidigare. Det måste ha känts bittert för de konsekventa republikanerna i det största arbetarpartiet, de som menar allvar med punkten om republik i partiprogrammet, som inte kan förstå de grumliga taktiska överväganden som ledde till att det socialdemokratiska partiet räddade monarkin i stället för att störta densamma. Jag tycker det är märkligt. Skall man inte slåss för det man tror på, för det man anser vara viktiga principfrågor? Hur länge skall man på socialdemokratiskt håll sitta fast i en sådan handlingsförlamning? Denna ambivalenta inställning har kritiserats av Tage Erlander i en artikel i Clarté. Det bör kanske tilläggas att artikeln skrevs i augusti 1927, då han sannerligen inte svävade på målet i sin gisslan av den politiska feghet som också på den tiden demonstrerades. Han skrev i artikeln bl.a. detta: ”Frågan om republikens införande blir härigenom något mera än en struntfråga som herrar politiker förklarar sakna aktualitet, utan en av våra viktigaste reformfrågor. Men en energisk kampanj för republiken måste igångsättas. Och framför allt får vi inte vara rädda om de bidrag till agitationen som ett nådigt furstehus självt ger oss. Nästa prinsessbröllop, om vi får be. Det är en skandal för socialdemokratisk press, att det förra användes så illa.” Det var ju ord och inga visor, men som vi vet blev i tidens fullbordan denne radikale studentpolitiker en av kungahuset ofta utnyttjad statist vid prinsessbröllop och andra kungliga evenemang. Så gick det också för hans efterföljare. Olof Lagercrantz skrev så här i Dagens Nyheter den 20 oktober 1969 om vår ”längste” statsministers senare insatser: ”En sak lyckades Erlander inte med: att modernisera Sverige fritt från det ärftliga kungadömet. Dess existens bidrar till känslan av instängdhet och kvalm i vårt land och väcker löje ute i hela världen.

Vår längste statsministers sista årtag för monarkin.” Nu fortsätter socialdemokraterna att ro och avslår tillsammans med de borgerliga motioner med syfte att avskaffa monarkin och förverkliga den punkt som fortfarande finns kvar i det socialdemokratiska partiprogrammet, nämligen införande av republik. Det är beklämmande och innebär en utmaning mot den starka opinion för republik som ju finns också inom det socialdemokratiska partiet. Arbetarpartiet kommunisternas motion nr 215 avslås med den vidunderliga motiveringen att yrkandet inte är förenligt med de i regeringsformen Men vad är nu detta egentligen för larv? 1974 års regeringsform är väl inget heligt dokument som utan förändring skall gälla i evärdliga tider. Riksdagen har rätt att ändra på grundlagen och regeringsformen, om den så finner motiverat. Jag vill i det här sammanhanget veta vilken bestämmelse utskottet egentligen stöder sig på. Här verkar det ju som om utskottet försöker agera i enlighet med dåliga historiska förebilder. Calle Lindhagen väckte 1912 den första republikmotionen i den svenska riksdagen. Det gjorde den dåvarande talmannen i andra kammaren, Axel Swartling, så upphetsad att han vägrade ställa förslaget under proposition. Han blev korrigerad av kammarens majoritet och lämnade då i vredesmod ifrån sig klubban och avgick som talman. Han tyckte ungefär som dagens utskott att förslaget inte var förenligt med skick och fason, men man kan väl ändå inte hoppas att utskottet, trots att det behandlat frågan så torftigt som nu skett, skall följa exemplet från 1912. Fast det vore egentligen att rekommendera, åtminstone för de utskottsledamöter som tillhör ett parti som har kravet på republik inskrivet i partiprogrammet. Min kritik har — tyvärr — i hög grad riktats mot de socialdemokratiska ledamöterna, men det är naturligt. De borgerliga, framför allt moderaterna och centerpartiet, har ju här en konsekvent syn. De tycker det är fullt i sin ordning att man föds till ett ämbete i stället för att väljas till det. De tror på det uråldriga, mossiga systemet och försvarar det helhjärtat. Men socialdemokratin har och har haft republiken som programpunkt sedan seklets början. Där ligger skillnaden, och det är detta dubbelspel som man inte kan undgå att kritisera. Den socialdemokratiska distriktskonferensen förra helgen i Norrbotten uttalade sig för att man skulle ta itu med republikfrågan. Det var liksom ”ljus över landet”, ansåg en ledarskribent i Aftonbladet i går. Det skall bli intressant att se hur det blir med ljuset från den socialdemokratiska Norrbottensbänken när det blir dags för röstning. Skall ljuset bestå i att man röstar emot motionerna om republik eller att man gör ett sådant ”kraftprov” att man lägger ner sina röster när det blir fråga om en ytterligare förstärkning av monärkin, när det blir dags att rösta för eller emot kvinnlig tronföljd? Beslutet om införande av kvinnlig tronföljd är självfallet en åtgärd ägnad att stärka monarkin, att garantera att registret av tronföljare breddas. Att söka framställa det som en jämlikhetsfråga tangerar ju det löjliga. Förslaget att göra den kungliga paulunens kärleksfrukt till legitim tronföljerska är ju en monarkistisk finess, men att förslaget ens kan få socialdemokratiska ledamöter att tveka tycker jag är gåtfullt. Åtminstone i det fallet borde man kunna rösta nej, även om man tar risken att förarga de mest hängivna monarkisterna. Det är gåtfullt, tycker jag, därför att man sju gånger tidigare har röstat emot motioner om kvinnlig tronföljd. Vad skulle därefter ha inträffat som gör att man ändrar ståndpunkt? Är det ankomsten av Victoria? Men det kan ju rimligtvis inte vara något nytt principiellt argument. Jag skall stanna vid detta och bara göra följande principiella sammanfatt ning: Monarkin är en utmaning mot demokratins principer. Systemet har för länge sedan överlevt sig självt och bör avskaffas så fort som möjligt. Frågan om kvinnlig tronföljd är ingen jämlikhetsfråga. Jämlikheten kan bara befrämjas genom grundläggande sociala förändringar i vårt samhälle, inte genom att man slår vakt om ett odemokratiskt statsskick. Jag yrkar bifall till vår motion nr 215.

Herr talman! Den motion som föranlett mig att begära ordet riktar sig inte mot kvinnlig tronföljd som sådan — den anser jag vara självklar — utan mot den i hela världen okända form därav som regeringen föreslagit och som utredningsmannen döpt till fullt kognatisk tronföljd, dvs. på ren svenska närmast ovillkorlig förstfödslorätt. Såvitt jag kunnat finna är facktermen inte internationellt erkänd utan kräver en bruksanvisning, men det är ju helt naturligt, eftersom företeelsen som sagt är alldeles ny. Eftersom termen bara förekommer i resonemangen kring förslaget och inte i själva texten till ändring i successionsordningen vore den väl inte mycket att öda tid på. Men tyvärr har termen fullt kognatisk tronföljd för många av vårt lands invånare blivit något av en dimridå, som döljer dess rätta innebörd. Låt mig därför peka på några enligt min uppfattning betänkliga sidor i förslaget, vars väsentliga del, den kvinnliga tronföljden, jag dock ansluter mig till. Jag är angelägen om att än en gång påpeka den saken. Att i vår historielösa tid utskottet tagit mycket lätt på det ensidiga avtalsbrott som föreslås genom att riksdagen helt enkelt sätter sig över de offentligrättsliga överenskommelserna från 1810, valakten och kronprins Karl Johans försäkran är tyvärr inte alltför sensationellt men inte desto mindre beklagligt.

Det beslut som riksdagen nu står i begrepp att fatta innebär vidare att vår nuvarande konung under alla omständigheter, oavsett om en son skulle födas i äktenskapet senare, kommer att bli den siste Bernadottekungen. Det förhållandet rubbas inte av att man eventuellt ger de barn prinsessan Victoria kan komma att få namnet Bernadotte. En sådan namngivning, i strid mot alla genealogiska principer, betyder bara att man trasslar till begreppen för historiker och genealoger; som grund för fortbeståndet av ett traditionsbärande kungahus har den intet värde, sedan må namnlagsutredningen komma till vilket resultat som helst. Såvitt jag minns var vi 1974 ganska eniga om monarkins symbolvärde, inte minst om krig och ockupation skulle drabba vårt land. Den här saken är i dag lika aktuell som då, och med tanke på urholkandet av den försvarsmakt som skulle kunna hålla oss utanför rent av aktuellare. Detta symbolvärde har i RF tagit sig uttryck i 13 kap. 10 §, där det uttalas att statschefen i krig bör följa regeringen. Jag skall inte ta upp tiden med att upprepa de betänkligheter jag 1974 anförde inför paragrafen, men jag tycker att mina argument vid det tillfället får en än större tyngd nu, om statschefen under ofärd är en drottning. Många omständigheter kan anföras som skäl för påståendet att hon därvid kan komma att belastas med fullständigt övermänskliga bördor. Utan att jag ett ögonblick vill bestrida att även vår tid kunde komma att få sin motsvarighet till Kristina Gyllenstierna är det min bestämda övertygelse att vi i första hand bör lasta de obehagligheterna på en man. Förslaget till kvinnlig tronföljd har också en retroaktiv del. Vi har visserligen exempel på retroaktiv lagstiftning i vårt land tidigare, men att införa en sådan även när det gäller grundlag är enligt min mening ytterligt betänkligt. Jag har full förståelse för att instrumentet kan behöva tillgripas, men då skall det verkligen vara nödvändigt. Något nödtvång kan jag absolut inte finna bakom en sådan retroaktivitet som skulle innebära att den manlige efterkommande till vår konung som eventuellt föds före den 1 januari 1980, och som enligt nu gällande grundlag alltså automatiskt blir kronprins, sagda datum skulle avsättas till förmån för en äldre syster. Ett sådant förfarande är direkt stötande, men man slipper det bekymret vid en normal kognatisk tronföljd. Jag har i min motion inget yrkande beträffande retroaktivitet i allmänhet, men att jag motsätter mig den sådan den nyss skildrats framgår — utan större ansträngning av den som skall läsa detta — av mitt yrkande om kognatisk tronföljd. Det enda motivet till den fullt kognatiska tronföljden tycks vara begäret efter jämställdhet, här i mitt tycke drivet in absurdum. Redan genom att acceptera förstfödslorätten har man ju gått emot sig själv i det avseendet. Vad är det för jämställdhet att den som genom en slump råkar födas först skall gå före alla andra? Om vi än till följd av den allmänna sekulariseringen inte talar om kungadömet med Guds nåde, är ändå vårt högsta ämbete av sådan art att det inte kan beröras av regeringsformens bud om lika rättigheter för män och kvinnor. Här gäller det dock inte tillsättande av en ämbetsmannabefattning i lönegrad XYZ, varifrån vederbörande kan dra sig tillbaka om det blir alltför obehagligt eller senast vid pensionering. Utskottet har inte kostat på sig att med en enda bokstav motivera varför man avstyrkt min motion. Utskottet ”anser” bara, och då må det vara även mig tillåtet att anse — och att inte anse. Eftersom jag anser att vi skall ha kvinnlig tronföljd, har jag velat yrka på sådan. Eftersom jag inte anser att vi skall ha en tronföljd som på två generationer avlägsnar huset Bernadotte från Sveriges tron — vilket är den odiskutabla följden av utskottets förslag — har jag velat yrka på kognatisk tronföljd. Man har nyss fäst min uppmärksamhet på att min motion inte kan ställas under proposition eftersom den saknar förslag tilj lagtext.

Herr talman! Det är rätt underliga krumsprång monarkins försvarare kan ägna sig åt. Jag fick inget svar av utskottets talesman när jag efterlyste varpå man stöder sin torftiga skrivning med anledning av vår motion. Hans Wachtmeister gör det här till en fråga om avtalsbrott och syftar då på 1810 års successionsordning. Såvitt jag vet vilar vår författning numera på folksuveränitetens grund. F. ö. har det, som jag redogjorde för i mitt inlägg, under uppseendeväckande former redan 1912 fastslagits att Sveriges riksdag är fullt kompetent och behörig att behandla frågan om monarkins existensberättigande. Professor C.-A. Reuterskiöld hävdade nämligen att riksdagen inte ägde rätt att diskutera monarkins existens, men andra kammaren underkände den bedömningen. Vid det tillfället blev den dåvarande talmannen så upprörd att han avgick för tid och evighet. Vi är således fullt behöriga att behandla frågan. Det har i sammanhanget talats om folkviljan, både här och av andra debattörer. Påståendet att det inte finns stöd i folkviljan för att införa republik är bara ett av många dåligt underbyggda argument. Det har inte företagits någon folkomröstning, så ingen kan med säkerhet uttala sig om opinionsläget. F. ö. är det väldigt mycket som genomförs även om det inte finns någon folkmajoritet bakom. Det gick bra att genomföra en övergång till högertrafik trots att 82 26 av väljarna var emot. De som nu står på kungahusets barrikader trampar ju på folkviljan i så många andra sammanhang. Man driver igenom en ekonomisk politik som håller på att ta köttet och smöret från arbetarhemmens bord, och beslut som gör tusentals människor arbetslösa fattas bakom stängda dörrar i bankernas direktionsrum. Vad har då folket att säga till om? Var är då respekten för folkviljan? Eller när fabriker flyttas utomlands — inte är det folket som bestämmer i de sammanhangen! Jag är övertygad om att de som hänvisar till folkviljan har fel. Det är en grov underskattning av det svenska folkets sunda förstånd och intelligens när man hävdar att monarkin bärs upp av en bred folkvilja. Så är det inte, och ingen har kunnat ge belägg för att så skulle vara fallet.

Herr talman! Stor enighet synes i vårt land råda om att ämbetet som statschef skall kunna anförtros åt både man och kvinna. Detta är emellertid ingenting för vår tid nytt eller enastående. Den svenska historien känner tre regerande drottningar: Margareta , Kristina och Ulrika Eleonora d. y. . Margareta och Ulrika Eleonora var båda valda. Kristina ärvde den svenska tronen efter sin fader. Både Margareta och Kristina satte en personlig prägel på sin tids svenska historia. En annan Kristina, Sten Sture den yngres änka, Kristina Gyllenstierna, ledde 1520 försvaret av Sveriges huvudstad mot danske kungens trupper. ; Det torde vara ovedersägligt att många regerande drottningar i historisk belysning varit mycket framstående statschefer, exempelvis Elisabeth I och Victoria i England, Maria Theresia i Österrike och Katarina den Stora i Ryssland. En påtaglig förmåga att omge sig med skickliga och lojala manliga medarbetare har karakteriserat många regerande drottningar, även i vår tid. Det finns sålunda ingen anledning att betvivla kvinnliga statschefers förmåga att utöva sitt ämbete på ett med manliga jämförbart sätt. Vår egen historia visar emellertid att både drottning Kristina och drottning Ulrika Eleonora, sedan de väl burit kronan, självmant avsade sig denna till förmån för sin närmaste manlige anförvant. Herr talman! Att jag begärt ordet i denna fråga betingas mindre av konstitutionella än av mänskliga motiv. Vi avgör nu en ung människas levnadsväg. Att vara född till en framtida uppgift som statschef är säkerligen ett tungt ansvar att bära. Ingen annan medborgare behöver på samma sätt, alltifrån sin barndom och uppväxt och sedan under hela sitt vuxna liv, vara utsatt för andras närgångna uppmärksamhet och begränsad i sin personliga handlingsfrihet av konstitutionella föreskrifter och av den allmänna opinionen, samtidigt som vederbörande i tider av oro och våldshandlingar löper större risker till liv och lem än vanliga medborgare. I andra monarkier, och tidigare i vårt land, har sådana obehag kompenserats av maktbefogenheter som inneburit möjligheter till vad som med en modern term kallas ”självförverkligande”. Sådana möjligheter är i den nya svenska grundlagen statschefen betagna. För att åta sig en sådan uppgift krävs förvisso en sällsynt osjälviskhet, pliktkänsla och beredvillighet att avstå från ett krav på ”självförverkligande” och i stället forma sitt liv till att — inför en obarmhärtig offentlighet — svara upp mot andra människors förväntningar. En ridderlighet, som fordom skulle ha ansetts självklar men som i dag för många ter sig obegriplig, hade måhända kunnat föranleda lagstiftarna att — liksom i Danmark, Nederländerna och Storbritannien — välja en kognatisk tronföljdsordning, som först när en manlig tronföljare saknas lägger bördan på en kvinnas skuldror. När regeringen och konstitutionsutskottet nu avvisat en sådan lösning och valt att föreslå riksdagen att införa en fullt kognatisk tronföljd vill jag — och kanske också andra ledamöter av Sveriges riksdag — önska prinsessan Victoria lycka och välgång i den livsuppgift som förestår henne.

Herr talman! Jag har motionsledes föreslagit att på varken prinsar eller prinsessor må ställas kravet att de skall tro på den oförändrade Augsburgska bekännelsen. Jag tycker mig ha skäl för detta mitt förslag då ju något liknande krav ställs på varken manliga eller kvinnliga riksdagsledamöter. Uppriktigt sagt hade jag väl inte väntat mig någon viktoria — alltså seger — för den motionen. Möjligen kan sägas att frågan är för liten för att tas upp. Men som liberal har jag lärt mig bl.a. dessa två saker: Frioch rättigheter, inkl. religionsfrihet, skall man alltid värna om. Och vi skall akta oss för att diskriminera minoriteter hur små dessa än är. Sagda minoritet består f. n. endast av en liten prinsessa, men den kan komma att utökas med syskon. Och skulle det sägas att min motion ägnas en för liten minoritet, kan jag väl försvara det också med att den kritiken i så fall kan riktas mot flera. Det senaste året torde, massmedialt sett, både dagsoch veckovis, ingen annan svensk minoritet ha ägnats så stort intresse som just den lilla prinsessan. Konstitutionsutskottet föreslår avslag på motionen. Jag är tacksam för att utskottet inte som argument använder tankar om att man inte längre behöver bry sig om vad som skall stadgas i grundlagen om att den som icke tror på den oförändrade Augsburgska bekännelsen samt Uppsala mötes beslut 1593 vare från all successionsrätt utesluten. Ty skulle utskottet ha en sådan tanke, uppställer sig genast frågan om det finns fler delar av våra "grundlagar, där man enligt utskottets mening kan bryta mot lagen utan att det leder till några konsekvenser. Och det vore inte bra för ett grundlagsvårdande utskott. Tanken att man skulle ta lätt på en paragraf bara därför att den gäller religion finns självfallet inte hos utskottet. Ty då vore ju riksdagen tillbaka till diskussionerna om statskyrkans roll, och sådana debatter har liksom mist sin lyftning när biskop Billing och statsrådet Engberg inte längre tillhör kammaren. Nej, konstitutionsutskottet är klokare än så. Utskottet hänvisar till att frågan inte är utredd. Att hänvisa till vad som utretts eller inte utretts duger ju i de flesta sammanhang, så varför inte också här. Jag har självfallet inget argument att sätta emot. Möjligen kan jag göra det lilla påpekandet att förra veckan avslog riksdagen förslag om utredning av de 300 000 kr. som konungen årligen erhåller i s.k. Guadelouperänta. Skälet till avslaget var att finansutskottet anförde att det inte vore rimligt att staten i dag utredde något som gällde eventuell kunglig brottslighet år 1815. Att konstitutionsutskottet nu i stället åberopar behov av utredning kring en paragraf från 1810 och den i denna anförda Augsburgska bekännelsen från 1530 och Uppsala möte från 1593 är naturligtvis ingen motsägelse. Ty alla har väl förståelse för att det anrika och historiskt så bevandrade konstitutionsutskottet har en annan syn på århundraden och tiden än vad det jäktade, prosaiska och traditionslösa finansutskottet kan ha. Man behöver ju bara föreställa sig vad som skulle hända om dessa två utskott för en dag bytte ärenden med varandra. Tanken svindlar. Herr talman! Ett ögonblick åter till sakfrågan, t.ex. stadgandet att den svenska regenten skall tro på arvssynd enligt den Augsburgska bekännelsen. Herbert Tingsten, som väl kände våra grundlagar, uttryckte det en gång så här: Antingen tror kungen på vad som står — men då är han väl närmast galen och bör avsättas. Eller också tror han inte på vad som där står, och då skall han ju avsättas enligt grundlagen. Eftersom alternativen ju har samma konsekvens, kan saken tyckas främst vara av akademiskt intresse. Herr talman! Fylld av vördnad inför konstitutionsutskottet skall jag självfallet inte framföra något yrkande.

Herr talman! Det har citerats åtskilligt ur gamla urkunder, vilkas språk enligt utskottet präglas av den tid, under vilken de tillkom. Men för klarhetens skull bör vi kanske också påpeka att vår nuvarande grundlag bär dessa mossiga värderingar och uttryck vidare. Nog måste det väl te sig underligt att en grundlag som antogs 1974 innehåller hela denna flora av säregenheter: ”Utkom från trycket den 11 juni 1974”, står det på våra nuvarande grundlagar. Det är möjligt att successionsordningen är av stort intresse som historiskt dokument, men som grundlag i dagens Sverige är det ett bedrövligt dokument, och det går bra att förvisa successionsordningen från grundlag till historiskt aktstycke genom att biträda vpk-motionen. Men, herr talman, i mitt första anförande riktade jag en fråga till Hilding Johansson, med anledning av hans deklaration, om på vilket sätt han anser att ”för vårt folks välfärd och trygghet avgörande frågor”, som det hette i deklarationen, skulle gynnas av att man lägger ned rösterna. Jag har inte fått något svar på den frågan och vill därför upprepa den. Den är nämligen viktig inte bara för mig och vpk. Jag tror den är viktig för hela arbetarrörelsen. Låt mig helt kort utveckla ett resonemang kring den frågan. Det är inte svårt att räkna upp ”för vårt folks välfärd och trygghet avgörande frågor”. De är nämligen många i dagens Sverige. Men frågan är om kampen för dessa frågor på något vis stärks genom att socialdemokratiska riksdagsmän avstår från att rösta om kvinnlig tronföljd. Bekämpar man arbetslösheten bättre på det sättet? Bekämpar man dyrtiden och stoppar prisoch hyresstegringarna på det sättet? Blir det fler daghemsplatser på det sättet? Skall denna filosofi — att man skall vika sig i principiella frågor med motiveringen att andra frågor är viktigare — bli gällande, är väl risken stor att många av arbetarrörelsens principfrågor kommer att offras. Ni måste veta att socialdemokratiska medlemmar och väljare är upprörda över att socialdemokratiska riksdagsmän ämnar lägga ned rösterna i denna fråga. Varför skall ni då utmana dem som vill stå fast vid arbetarrörelsens traditionella hållning till monarkin? Tror ni att det är på det sättet man förstärker kampen kring ”för vårt folks välfärd och trygghet avgörande frågor”? Tvärtom anser jag att det är risk för att sveket i monarkifrågan kan skapa en misstämning som försvagar denna nödvändiga kamp.

Herr talman! Det är en vidunderlig debatt det här, anno 1978. Här står Gunnar Biörck i Värmdö och ömmar för Victoria och hennes tunga plikter och bittra öde. Jag tycker faktiskt att doktor Biörck borde ha besparat henne det ödet genom att engagera sig i kampen för monarkins avskaffande. Argumentet har framförts att det väsentliga i frågan inte är vad för slags statschef vi har utan hans befogenheter. Det kan låta bestickande, och det kan användas av monarkister i evärdliga tider för att bevara det svenska kungahuset. Men jag vill nog fråga samtliga debattörer från den sidan: Var finns principen — känslan för demokratins värde? Och har nu författningen moderniserats, vilket självfallet skett, vad är då skälet till att som statschef placera en person som är meriterad bara genom att han, eller möjligtvis i framtiden hon, har råkat födas i en speciell familj? Hans Lindblads anförande hade en och annan poäng. Han talar om den lilla minoritet som slår världsrekord i uppmärksamhet, och det kan man naturligtvis hålla med honom om. Kring kungahuset finns ju en personkult som jag tror slår alla andra rekord. Det talas ibland om personkult i Nordkorea, Sovjet och vissa afrikanska länder. Men sannerligen har Hans Lindblad rätt i att den personkult som utvecklats i Sverige kring vår monark, kring drottningen och kring hela den kungliga familjen, den slår alla tidigare rekord. Öppna vilken veckotidning ni vill! Ser man inte kungen så ser man Silvia eller Victoria. Drottningen strålar, och kungen har börjat ta på sig en landsfaderlig min. Och barn är ju alltid söta. Vi ser dem i helg, vi ser dem i söcken -— i färg så att allting skall komma till sin rätt. Vi får barnhistorier till livs. Vi får läsa om kungens älsklingsrätter, drottningens kreationer och Victorias första tand. Det är en personkult som är helt makalös — på den punkten vill jag instämma med Hans Lindblad. Enorma pengar och resurser satsas på detta insmickrande och för vårt folk så förnedrande larv. Det finns inga valsiffror — det har jag tidigare sagt — som visar hur stor del av folket som stöder monarkin såsom system. Men denna ständiga hjärntvätt kan givetvis inte gå spårlöst förbi. Nog vore det väl skäl i att åtminstone hela arbetarrörelsen, LO och partierna försökte tända litet moteld i stället för att fånigt acceptera detta elände. Sätt in resurser för en bred folklig upplysningskampanj mot monarkin och för republiken. Överlåt inte fältet åt monarkisterna. Arbetarrörelsens partier måste gå till offensiv i stället för att ducka och försvara någonting som man i själva verket inte tror på.

Herr talman! Till justitieutskottets betänkande 31 är två reservationer fogade, som är undertecknade av utskottets socialdemokratiska minoritetsgrupp. Den ena, reservationen 3, behandlar biblioteksväsendet i anstalterna. Kerstin Andersson i Kumla kommer senare att närmare motivera den.

Låt mig inledningsvis allmänt tala om detta betänkande, som omfattar hela kriminalvården. Vi observerade för någon vecka sedan att Folkpartiets kvinnoförbund hade gjort ett uttalande, vari det krävde att Hinseberg snarast skall läggas ned. Liksom tidigare år har vi också detta år i utskottet haft att behandla motioner som påtalar kvinnornas diskriminerade situation inom svensk kriminalvård. Jag vill speciellt trycka på att utskottet i år, liksom vartenda år sedan enkammarriksdagen infördes, mycket ingående och allvarsamt har behandlat dessa frågor och delar motionärernas önskan om att förhållandena skall bli bättre. Vi kan nu också glädjande nog peka på att en del anstalter kommer till där det finns plats också för kvinnliga intagna. Tyvärr är det inte helt sanningsenligt vad som står i vårt betänkande, eftersom vi just har fått erfara att en lokalanstalt i Stockholmsområdet f. n. icke kan byggas. Förhandlingarna med ännu en kranskommun har gått om intet. Det kommer alltså att dröja ytterligare en tid innan vi får lokalanstalter i Stockholmsområdet. Jag har sagt det förut och vill säga det om igen att i Stockholmsområdet har kriminalvårdsreformen aldrig kunnat träda i kraft, helt enkelt därför att det inte funnits lokalanstalter. Därför har andan bakom den nya reformen, att man skall slussas ut långsamt från riksanstalter till öppna anstalter osv., icke kunnat genomföras. Jag tycker dock att det bör komma till kammarens protokoll att även de myndigheter och nämnder som har att göra med de kvinnliga intagna har observerat detta förhållande. Vi kan på alla punkter hålla med om att de kvinnliga intagna ännu icke får samma ”vård” som männen, men de behandlas i varje fall något annorlunda när det gäller frigivningssituationen och permissioner. Kriminalvårdsnämnden, som har att ta ställning till frigivning för alla som har mer än ett års straff, har alltid haft och har fortfarande mycket mjukare regler för de kvinnliga intagna. Det är någon kompensation för den situation som de f. ö. befinner sig i. Detta utskottsbetänkande nämner, liksom budgetpropositionen, riksrevisionsverkets skrivelse där det i fjol framfördes en önskan om att vi på lång sikt skulle lägga ned mellan 300 och 500 platser inom svensk kriminalvård. Man kan hålla med om att det vore önskvärt. Ju färre platser vi har på våra fängelser, desto bättre är det — föreställer jag mig att de flesta anser. Men situationen har verkligen förändrats ganska markant. Kriminalvårdsstyrelsen skrev i november till justitiedepartementet och pekade på att långtidsklientelet har ökat i accelererande takt under de senaste åren, vilket kommer att leda till att ytterligare ca 200 platser behövs för den här typen av klientel under den kommande femårsperioden. Det gäller alltså dem som har dömts till fem år eller längre tid. 90 96 av dem har begått narkotikabrott. De måste behandlas på våra riksanstalter. Vi kunde från kriminalvårdsstyrelsen peka på att det i augusti 1976 var 609 intagna av denna kategori. Den 1 november 1977 hade antalet stigit till 673. Denna ökning har fortsatt. Jag har ibland ställt frågan om det möjligen kan vara så att domstolarna har infört en strängare praxis vid utmätningen av straff för brott. Man har sagt mig att så icke är förhållandet, medan däremot den stora satsning som polisen och myndigheterna har gjort för beivrande av narkotikabrott har medfört att det blivit så många fler intagna. Det ställer kriminalvårdsstyrelsen och kriminalvårdsverket inför en ytterst svår situation. I november krävdes från styrelsens sida att man skulle öppna en avdelning i Tidaholm. Den anstalt det här är fråga om har vi diskuterat i kammaren åtskilliga gånger, och vi har beslutat om den. Från departementets sida bestämde man så småningom att en avdelning skulle läggas ned. Det var inte många månader som gick innan kriminalvårdsstyrelsen begärde att den skulle tas i bruk igen, helt enkelt därför att man icke har platser tillgängliga för detta stora klientel med de verkligt långa straffen. Vi begärde vidare att få avdelningar även i Härnösand. Därav har inte blivit någonting ännu, men det har i alla fall ställts i utsikt att man skall få ytterligare en avdelning i Tidaholm, och den är verkligen alldeles nödvändig.

Men det är i alla fall en ökning från den 1 april i fjol med totalt 182 platser. På de öppna anstalterna är det 100 fler intagna än för ett år sedan. På de öppna riksanstalterna var det 67 fler instagna än i fjol. Beträffande lokalanstalterna var det 55 på de slutna och 33 på de öppna. Detta gör att vi knappast kan tro att trenden är tillfällig. Den utveckling som kriminalvårdsstyrelsen har noterat från de närmast föregående åren kommer att fortsätta. Av den anledningen kan vi i utskottsminoriteten inte godta tanken att man i besparingssyfte skall lägga ned öppna anstalter. Anstalter är nämligen som kommunicerande kärl, och det är alldeles självklart att som läget är i dag kan man knappast dra in några platser på riksanstalterna. Men det strider mot principerna inom kriminalvården, och det strider mot de principer som vi brukar diskutera när vi talar om svensk kriminalvård. Vi vill icke att man i nuläget skall bestämma sig för indragning av Rödjan. Jag kan tillstå att jag är litet förvånad, och kanske litet besviken, över att ingen från Stockholms län har motionerat och krävt att Backen skall finnas kvar. Vi har inte fått några motioner, och vi har alltså inte kunnat ta ställning till den frågan. Den enda förklaring jag kan finna är faktiskt att man anser det fullkomligt lönlöst att motionera. Man har gjort det vid åtskilliga tillfällen och aldrig lyckats få riksdagen med sig. Riksdagen har i stort sett följt regeringens proposition, och det finns kanske stora utsikter att riksdagen skall göra det den här gången också. Det man inte har nämnt någonting alls om i budgetpropositionen,när man föreslår att både Backen och Rödjan skall läggas ner, är att vi här i denna kammare tidigare år har beslutat om en lång rad nedläggningar. Nästa år har vi inte Lärbro, Ulriksfors och Sjöboda, och vi kommer inte att få tillgång till Backen längre. Det är 240 platser som därmed försvinner. Det betyder ganska mycket i en trängd situation för kriminalvårdsstyrelsen att icke ha 240 platser tillgängliga. Vi tror för vår del inte att läget f. n. är sådant att man skall ta definitiv ställning till Rödjans nedläggning. Senare under den här debatten kommer representanter för Skaraborgs län att tala om Rödjan. Jag har mera velat lägga principiella synpunkter på den frågan, men jag tror att det är mycket viktigt att man också trycker på att det inom Boråsregionen f.n. finns tre lokalanstalter: Mariestad, Ollestad och Vänersborg. Av dem har Mariestad, just genom annexet Rödjan, och Ollestad öppna platser. Nu kommer Ollestad att läggas ned när den nya lokalanstalten i Borås blir färdig. Då är således hela Boråsregionen utan öppna platser, bortsett från dem som eventuellt inryms i Boråsanstalten. En sådan utveckling står i strid med kriminalvårdsreformens grundläggande närhetsprincip och gör det svårt att följa regeln att anstaltsvården skall vara öppen, om en annan placering inte är påkallad av vissa angivna skäl. Vi tycker att det också talar mycket starkt för att man avvaktar med att ta ställning till Rödjans nedläggning. Det finns en reservation vid utskottsbetänkandet, avgiven Gunilla André, i vilken föreslås att man visserligen skall följa propositionen men att man skall ta de 40 platserna, fördelade på 20 vid Rödjan och 20 vid centralfängelset i Mariestad. Vi tror icke att det är den rätta vägen att gå. Vi tror att det är bättre att riksdagen i dag klart säger ifrån: Låt oss nu se hurdan utvecklingen blir när det gäller beläggningarna inom svensk kriminalvård! Låt oss avvakta utvecklingen till 1979! Låt oss se om man klarar sig, och hur man i så fall klarar sig, utan de 240 platser som försvinner från Lärbro, Ulriksfors, Sjöboda och Backen! Vi yrkar därför att riksdagen beslutar att regeringen tar frågan under förnyad prövning under år 1979. Då har man kanske fått en bättre helhetsbild av om beläggningstrenden fortsätter att öka eller om den delvis har stabiliserats. Vi tror att man då kommer att ha ett bättre och riktigare beslutsunderlag.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

Herr talman! Svårigheten att beräkna platsbehovet vid våra kriminalvårdsanstalter är påtaglig. De senaste årens brottsutveckling har medfört att antalet intagna med långa verkställighetstider ökat markant. Det beror främst på den allvarliga narkotikabrottsligheten. I takt med att ökade resurser nu satts in på narkotikabekämpning kan man förvänta att antalet långtidsintagna kommer att öka ytterligare. Detta påverkar behovet av platser, i första hand på de slutna riksanstalterna. Det finns således flera osäkerhetsfaktorer som påverkar platsbehovet. Trots detta är det angeläget att arbeta fram ett samlat förslag till den framtida dimensioneringen av anstaltsbeståndet. Så sker också nu. En arbetsgrupp med företrädare för justitieoch budgetdepartementen samt kriminalvårds styrelsen och berörda personalorganisationer arbetar med denna planering. I gruppens arbetsuppgifter ingår också att ta fram ett tillfredsställande underlag för en fortlöpande anpassning av anstaltsbeståndets kapacitet till de resurser som behövs. Arbetet beräknas vara avslutat under denna vår. Det är tillfredsställande att vi nu får fram ett genomarbetat förslag. Därmed kan planeringen ske på längre sikt, vilket är nödvändigt inte minst från personalsynpunkt. I en rapport förra året bedömde riksrevisionsverket det möjligt att minska platsantalet med 300-500 platser. Departementschefen uttalar i budgetpropositionen att en reduktion f. n. endast kan avse sådana anstalter som inte används för intagna med långa strafftider. Mot den bakgrunden har regeringen beslutat att bl.a. annexet Rödjan med 40 platser vid Mariestads lokalanstalt skall läggas ned. Under den allmänna motionstiden väckte jag och Anne-Marie Gustafsson en motion, där vi hemställde att beslutet måste omprövas. Även Gunnar Richardson, folkpartiet, väckte en motion med likalydande hemställan. Vid ärendets behandling i utskottet skedde en uppvaktning med företrädare för kommun, anstaltsledning och berörda personalgrupper. Den redogörelse som därvid lämnades utmynnade i ett förslag att antalet platser på Rödjan reducerades till 20 och lika många på den slutna huvudanstalten. Samma förslag har senare i ett uttalande framförts av regionala företagsnämnden i kriminalvårdens Boråsregion. Min reservation, nr 2, vid detta utskottsbetänkande bygger således helt på förslag från anstaltsledning, regional företagsnämnd och berörda fackliga organisationer. Skälen för mitt ställningstagande är i korthet följande: Ett beslut att lägga ned Rödjan innebär att Skaraborgs län helt kommer att sakna öppna anstalter. Därigenom kan den s.k. närhetsprincipen, som anses viktig från kriminalvårdssynpunkt, inte tillämpas. Mariestadsanstalten med annexet Rödjan har visat sig utomordentligt värdefull från behandlingsoch differentieringssynpunkt, bl.a. då det gällt att bekämpa narkotikamissbruket inom anstalten.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 Om min reservation inte vinner kammarens bifall, kommer jag i andra hand att rösta på reservationen 1.
Herr talman! För tydlighetens skull bör det framhållas att den reservation som Gunilla André i första hand pläderar för visserligen innebär att 40 platser försvinner, men den innebär endast att två tjänster får dras in. Avsikten med propositionen är väl att lägga ned hela Rödjan med betydligt högre bortfall av tjänster.

Herr talman! Jag har med anledning av motionerna 668 och 1468 fogat ett särskilt yttrande vid detta utskottsbetänkande. Jag skall därför i korthet ta upp några synpunkter på fångarnas möjligheter att påverka sin situation. Först vill jag emellertid slå fast att jag delar utskottets bedömning rörande den fackliga verksamheten. Förhållandet mellan fångarna och kriminalvårdsstyrelsen är inte, och jag tror inte det kan bli, ett partsförhållande i arbetsrättslig mening. Det är i det närmaste självklart, eftersom tvånget inom kriminalvården är ett bärande moment. Utskottsbetänkandet som sådant innehåller en bra beskrivning av dels NAFF-nämnderna, dels utredningen som behandlar personalens arbetsuppgifter i kriminalvårdsanstalter. Här talas det positivt om att de intagna bör uppmuntras att ta sig an frågor som är gemensamma för dem. Erfarenheter från förtroenderåd och liknande ger människor självkänsla och underlättar kontakten med andra människor. Ansvar och förtroende bidrar till en positiv utveckling. Och just så är det vi vill ha det — en positiv utveckling, kanske en mer positiv utveckling än dagens kriminalvård ger de intagna. Vår kriminalvård är ju uppbyggd på sådant sätt att man förväntar sig att straffet skall påverka den dömde så att han avhåller sig från vidare brottslighet. Med hjälp av olika behandlingsmetoder skall den brottslige anpassas till samhället. Det är en vacker tanke, som tyvärr alltför sällan går i uppfyllelse. Återfallssiffrorna från våra kriminalvårdsanstalter visar med förfärande tydlighet att vi lyckas ganska dåligt. Utanför fängelsemurarna arbetar vi intensivt på att öka människors medbestämmande. Vi talar om ökat medbestämmande på arbetsplatsen, i kommundelen, i skolans klassrum osv., och vi anser det vara rätt och riktigt att människor skall kunna påverka sin egen situation och sin egen miljö. Inne i fängelserna råder det dock brist på öppenhet. Den öppenhet som vi talar så vackert om ute i samhället och ständigt och jämt söker vidareutveckla, den har vi i hög grad försummat för dem som är bakom murarna. Jag skall medge att det finns vissa möjligheter för de intagna att inom ramen för 36 § kriminalvårdslagen påverka sin egen situation. Det var ett litet steg i rätt riktning när denna möjlighet tillkom. Nu måste det emellertid vara på tiden att vi går vidare. Jag har med mitt särskilda yttrande, herr talman, mer än utskottet velat betona vikten av att ta nya tag för större inflytande åt internerna. Deras möjligheter att vara med och bestämma över en rad aktiviteter bör ökas. Detta är inte en fackföreningsfråga, utan det är en fråga om olika möjligheter att påverka sin egen situation, till nytta för den egna utvecklingen och även, naturligtvis, till nytta för det samhälle som vi alla hoppas att de skall kunna anpassa sig till. Förtroende och ansvar kan bidra till att vi kanske litet bättre än hittills uppnår det mål vi har satt upp, dvs. att påverka den dömde så att han avhåller sig från brott i framtiden.

Herr talman! Fängelser och fångenskap är ett led i den stora sociala utslagning och utstötning av människor som förekommer i samhället. Det är ingen tillfällighet att de som döms till fängelsestraff här i landet till övervägande del kommer från de ekonomiskt och socialt nedtryckta skikten: från arbetarklassen och särskilt från de delar — de underskikt — av arbetarklassen som redan drabbats av andra uttryck för social utstötning. Bland de rika i samhället finns däremot som bekant former av brottslighet och moraliskt förkastliga sociala beteenden, som inte bara är lagliga utan t.o.m. accepterade och i vissa kretsar även beundrade. Svensk kriminalpolitik präglas av en grundläggande falskhet i sina målsättningar. Officiellt säger den sig vilja bygga på ett slags vårdprincip, som menar sig skola förbättra den fängslades situation socialt och dennes relationer till samhället. I realiteten gäller inte den målsättningen, och den kan över huvud taget icke gälla. Man kan nämligen inte mildra eller upphäva effekterna av en social utstötning genom ett sätt att utöva våld och tvång, ett sätt att förvara och behandla människor, som till hela sin natur just är ett av de största och effektivaste elementen i den sociala utstötningens process. Speciellt motbjudande i detta utstötningssystem är isoleringsstraff och inspärrningis.k. säkerhetsavdelningar. De är ett hot mot rättssäkerheten och innebär grova möjligheter till trakasserier, byråkratism, förnedring och chikanering av människor. Det är närmast ett hån, när man motiverar sådana brutaliteter med att man vill hindra våld mellan fångar. Det massiva våldet är ju det våld som har officiell sanktion och som dagligen riktas mot de intagna på fängelserna, som har svårare än någon annan kategori medborgare att försvara sig mot övergrepp och godtycke. Det är ett hån mot varje tillstymmelse till demokratiskt och vetenskapligt synsätt när det gäller hur man bekämpar social utstötning, när man försvarar isolering och förvaring på säkerhetsavdelningar. Det är nämligen, grovt taget, två huvudfaktorer som alltid ligger bakom den typ av konflikt som manifesteras i de mest vanliga slagen av kriminella beteenden. Å ena sidan är det svåra och beträngda ekonomiska och sociala förhållanden, sådana som vanligen starkt förvärras och blir mer belastande genom att en människa tvingas in i fängelsesystemet. Å andra sidan är det sådana störningar i relationen mellan den utstötte och hans omgivning, som hos den utstötte framkallar neurotiska försvarsreaktioner, vilka ytterligare minskar den utstöttes chanser och som dessutom är av en typ som framkallar repressalier från statsapparaten och etablissemanget. En fånge fungerar i dessa avseenden inte annorlunda än en riksdagsman. Hos båda kategorierna finns typer av neuroser och psykiska störningar. Vilka som är svårast och hur man skall bedöma dem moraliskt är en ganska akademisk fråga i detta sammanhang. Det viktiga är att det hos riksdagsmännen inte är fråga om neuroser som framkallar social utstötning eller repressalier från staten. Ekonomiskt och socialt förtryck kan bekämpas i de förtrycktas egen frigörelsekamp. Den kan understödjas genom en progressiv politik som söker undanröja de värsta nackdelarna av den ekonomiska diskrimineringen gentemot de utstötta och fängslade. Men med rätt till arbete är dock det första steget taget i den personliga och sociala frigörelseprocessen. De andra sociala och psykologiska utstötningsfaktorerna kan bekämpas genom en medveten, vetenskapligt upplagd och frigörande behandling. En sådan behandling förutsätter som ett huvudmoment att den fängslade själv tar huvudansvaret för förnyelse av sitt liv. Behandlingen måste ske i aktiv, kollektiv solidaritet med andra. Den förutsätter en respekt för den utstöttes jag och en satsning på de inre resurser som har tryckts ner i utslagningsprocessen och som fortsätter att tryckas ner i fängelser av den traditionella typen. En sådan frigörande behandling — som vi inom vpk anser vara den enda vägen till lösning av kriminaliteten som problem — förutsätter att olika element av brutalitet, strafftyper som förvärrar det psykiska tillståndet och förvaringsformer som är grovt auktoritära och passiviserande avskaffas. Bl. a. därför är det nödvändigt att isoleringsstraff och säkerhetsavdelningar försvinner. Därför är det också nödvändigt att man erkänner att de fängslade själva får rätten att organiserat framföra sina synpunkter och krav på behandlingen och på förhållandena inom det kriminalväsende som berör dem. Detta i sin tur förutsätter att man erkänner de fängslades egen organisation som en part som man inom givna ramar kan diskutera med. Utskottet har en mycket märklig attityd i detta stycke, och f. ö. också i en rad andra stycken i det här problemkomplexet, vilket jag senare skall komma till. Man säger att förhållandet mellan fångar och fängelsemyndigheter inte är ett vanligt partsförhållande av den typ som är jämförbar med den som finns på arbetsmarknaden. Varför är det inte det? Fångarna används ju i arbete. Och om man jämför med dens.k. öppna arbetsmarknaden, så måste man ju konstatera att det där inte råder ett fritt och förutsättningslöst förhållande mellan de parter som man från samhällets sida juridiskt erkänner som förhandlingsparter. Även där sker förhandlingarna hela tiden under trycket av bestämda sociala och juridiska restriktioner. Man drar sig inte för att erkänna, något annat vore ju absurt, att de lönearbetande har rätt att inta ett partsförhållande till arbetsköparna i trots av att de lönearbetande hela tiden arbetar i ett begränsat sammanhang och är utsatta för olika restriktioner som inte drabbar arbetsköparna — kapitalägarna. De löneanställda är ju t.ex. förbjudna att besluta och bestämma om produktionsmedlen. De äger inte dem — det är kapitalägarna som äger dem. Men dessa restriktioner i schemat hindrar oss ju på intet sätt att godkänna de löneanställda som förhandlingspart. Om man funderar enkelt, förnuftigt och logiskt på det hela så finner man att det i grund och botten inte är märkligare på ett fängelse. Där finns självfallet också ett partsförhållande. Där finns också möjligheter att sätta upp en form av förhandlingsorganisation. Sedan är det klart att det som är förhandlingsbart hela tiden måste ligga inom ramen för de allmänna restriktioner som präglar just fängelseförhållandena. Herr talman! Den ekonomiska och sociala krisen i samhället har skärpt den sociala utslagningen och utstötningen. Detta har framkallat bestämda typer av reaktioner från de härskande, från etablissemanget. Ropen på s.k. lag och ordning, ropen på hårdare metoder, ropen på inskränkning i medborgerliga frioch rättigheter, ropen på ökad repression ljuder allt högre från skilda håll. I krisens spår följer alltid vissa tendenser till desperation och panik hos myndigheterna som tar sig sådana uttryck. Det finns anledning att mycket skarpt varna för sådana tendenser i samhället. Det finns särskilt stark anledning att varna för den genomslagskraft som sådana tendenser kan ha på de områden i samhället där man har de mest nedtryckta och dem som har svårast att försvara sin rätt och som redan av olika skäl har sina medborgerliga frioch rättigheter inskränkta. Det finns ingen anledning att här blunda för den ökande tendens till våld och godtycke, riktad just mot dessa kategorier i samhället, som vi kan se framför oss.

Man yrkar bara blankt avslag på vpk:s krav att man med hjälp av en allsidig, parlamentariskt sammansatt utredning skall granska vad som egentligen förekommer och hur det står till på fängelserna. Vi är också något besvikna på utskottets socialdemokratiska ledamöter, som intar en gammaldags reaktionär attityd till de fängslades organisation och till dess möjlighet att få framträda som en förhandlingspart gentemot kriminalvårdsstyrelsen. Vi hade önskat att det rått enighet om dessa problem inom hela arbetarrörelsen, för vilken det här rimligtvis måste vara problem som vi ser annorlunda på än vad de borgerliga krafterna i samhället gör — de som är för det bestående samhället och som därför naturligtvis också har lättare än vi för att acceptera nedtryckande och repression. Det hade varit bra om hela arbetarrörelsen hade kunnat samla sig kring ett krav på en ordentlig granskning av vad som händer ute på fängelserna och hur fångarna där faktiskt behandlas. Herr talman! Med detta vill jag rekapitulera vänsterpartiet kommunisternas krav i motionen 1468. Vi kräver alltså för det första att isoleringsstraffet och säkerhetsavdelningarna avskaffas. För det andra kräver vi att Förenade fångars centralorganisation erkänns som förhandlingspart i första hand gentemot kriminalvårdsstyrelsen och andra myndigheter. Vi anser för det tredje att man omedelbart måste tillsätta en förutsättningslös utredning om förhållandena vid fängelserna. Denna utredning bör enligt vår mening bestå av representanter för Förenade fångars centralorganisation, Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare, KRUM, Röda korset, vårdpersonalens organisationer samt de sex riksdagspartierna. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-motionens yrkanden.

Herr talman! Årets budget för kriminalvården är av kända ekonomiska skäl begränsad. Justitieutskottets majoritet har funnit sig böra acceptera de avvägningar av tillgängliga resurser som förekommer i propositionen, och jag hemställer om bifall till de förslag som finns i justitieutskottets betänkande. När jag säger detta betyder det inte att vi i justitieutskottet och kanske även de i justitiedepartementet i ett gynnsammare ekonomiskt läge skulle ha kunnat se mer välvilligt på några av de ting som vi nu har tvingats att inte ta med. Jag tänker på sådana ting som anstalterna i Tidaholm och Norrtälje. Jag tänker även på Rödjan, beträffande vilken vi har uttalat oss med stor försiktighet när det gäller nedläggningen. Jag tänker också i viss utsträckning på anslagen till biblioteksverksamhet. Låt mig dock när det gäller nedläggning erinra om — det är många som har gjort det redan — vad som har sagts från riksrevisionsverkets sida om att man borde kunna lägga ned 300-500 anstaltsplatser. Även om man nu genomför de nedläggningar som är omtalade i budgetpropositionen kommer man inte ens upp till nedre gränsen för vad riksrevisionsverket ansett möjligt. Det är naturligtvis riktigt att beläggningssituationen har förändrats under detta år på det sätt som justitieministern beskriver — antalet interner med långa strafftider har ökat väsentligt vilket ger vissa svårigheter att bedöma framtiden. Jag skulle vilja erinra om vad vi i betänkandet säger just om Rödjan därför att det ger en bild av den osäkerhet som alla känner i detta ärende. Vi talar om att man — om det totalt sett sker en förändring i beläggningssituationen eller om det finns andra skäl — skall ägna särskild uppmärksamhet åt annexet Rödjan och även beakta det nuvarande platsantalet vid huvudanstalten. Men jag vill dock bestämt understryka att det enligt vår uppfattning skulle vara mer skadligt att inte vidhålla det fattade beslutet om nedläggning än att hålla det hela svävande på det sätt som föreslås i reservationen. Ett ändrat ställningstagande i förhållande till förslagen i propositionen skulle innebära att man inger personalen förhoppningar som kanske inte kommer att infrias. Det är faktiskt enligt min bedömning en sämre situation än ett besked om att nedläggning är förestående — för så vitt exceptionella omständigheter inte uppkommer. Gunilla André har här talat för ett förslag som kom upp under behandlingen i utskottet och som innebär att man skulle fördela minskningen av anstaltsplatserna på huvudanstalten och annexet. När vi penetrerade detta vid utskottsbehandlingen tyckte många att det fanns vissa skäl för förslaget med hänsyn till de goda resultat som behandlingen vid Rödjan visat. Men när vi bedömde det från den andra synpunkt som vi har att beakta, alltså med utgångspunkt från de ekonomiska resurserna, fann vi att det var ett tämligen meningslöst förslag. Därför vidhåller utskottet uppfattningen att Rödjan bör läggas ned. Lisa Mattson beklagade att ingen hade motionerat om anstalten Backen och sade att vi i utskottet inte kunde besluta någonting i det ärendet därför att vi inte hade någon motion. Jo, visst hade vi väl kunnat besluta i saken — utskottet har ju ändå initiativrätt, även i sådana här frågor. Men ett faktum är att vi diskuterade förhållandet mellan anstalten Backen och anstalten Hageby, och vi kom fram till att den lösning som föreslogs i propositionen var försvarlig från vårdsynpunkt och ekonomiskt acceptabel. Så visst har vi prövat den saken på det sätt som man rimligen bör pröva de förslag som ställs. Låt mig så övergå till biblioteksreservationen, om jag får kalla den så. Reservanterna yrkar där på en plan för biblioteksverksamheten vid kriminalvårdsanstalterna. Detta yrkande innebär såvitt jag kan förstå att man har fångat upp kriminalvårdsstyrelsens äskande att biblioteksverksamheten skall byggas upp under en tvåårsperiod till en kostnad av några hundratusen kronor per år. Skillnaden är att man från socialdemokratiskt håll vill göra den här upprustningen på tre år. I utskottsbetänkandet redovisar vi att den kommunala biblioteksverksamheten vid kriminalvårdsanstalterna bedrivs enligt avtal mellan de kommunala biblioteken och kriminalvårdsstyrelsen och att ersättningen till kommunerna utgår från anslaget till biblioteksverksamheten. Om det nu är på det sättet att det finns avtal mellan kommunerna och statsverket i denna fråga och kommunerna är missnöjda med den ersättning som utgår enligt avtalet, förefaller det åtminstone mig rimligt att i första hand kommunerna tar initiativet till diskussioner och förhandlingar med statsverket om ändrade ersättningar. Om man har denna grundläggande uppfattning måste man också säga sig att iså fall skall riksdagen inte gå före och tala om att vi skall satsa mera pengar på detta område och därigenom försvåra det för dem som skall förhandla. I en formulering i reservationen heter det att målet för biblioteksverksamheten bör vara att staten påtar sig hela det ekonomiska ansvaret. Jag vill ifrågasätta om det verkligen står i överensstämmelse med de principer som vi i övrigt försöker leva efter, nämligen att de intagna vid anstalterna har rätt till samma kommunala service som övriga medborgare, oavsett vilken service det är fråga om. Den synpunkt som anförs i reservationen skulle kunna få vittgående följder om man överförde principen t.ex. till sjukvårdsområdet. Jag hoppas att det inte är reservanternas mening att vi skall införa några nya ekonomiska principer i detta hänseende. Jag kan i allt väsentligt instämma i vad Hans Petersson i Röstånga sade om de intagnas fackliga rättigheter.

Fackliga rättigheter enligt medbestämmandelagen är föreningsoch förhandlingsrätt, rätten att sluta kollektivavtal, rätten till viss information, rätten till konflikter, fredspliktsproblem och annat sådant. Dessa rättigheter kan inte utan vidare föras över till andra områden utan är speciellt avpassade för arbetsmarknaden. Jag kan inte se — som Jörn Svensson säger — parallellen mellan att de intagna på anstalterna utför ett arbete och det arbete som förekommer på den privata och offentliga arbetsmarknaden — det rör sig om arbete med delvis helt olika syften. I den motion som Jörn Svensson försvarade talas det om — och han tog också upp det i sitt anförande — isoleringsstraffet. Med anledning därav kan det vara angeläget att erinra om att isoleringsstraffet avskaffades 1976 som disciplinstraff och inte längre används. När jag hänvisar till detta brukar Jörn Svensson säga: ”Nu står Bertil Lidgard här i talarstolen och talar utifrån rent formella utgångspunkter.” Det är naturligtvis riktigt, det gör jag. Men det formella måste ligga i botten på en sådan här diskussion, och sedan finns det klara linjer för när en sådan åtgärd som isolering eller avskiljande av interner från varandra kan tillgripas. Det finns vissa möjligheter kvar. Detta kan man misstolka om man vill beskriva situationen sådan den kan vara i något enstaka undantagsfall men inte som den är normalt. Möjligheten att hålla de intagna tvångsvis skilda från varandra finns alltså kvar och kan användas om det är nödvändigt t.ex. med hänsyn till rikets säkerhet, om det föreligger fara för intagens egen eller annans säkerhet till liv eller hälsa eller för allvarlig skadegörelse på anstaltens egendom eller för att förhindra att intagen utövar menligt inflytande på andra intagna. Jörn Svensson viftar undan dessa skäl som något som man inte skall ta hänsyn till och menar att andra, dunkla repressiva motiv ligger bakom det förhållandet att dessa möjligheter finns. Det är väldigt svårt att föra en diskussion med en person som inte kan acceptera att det finns andra skäl än de han själv tycker är bärkraftiga, och det är det vanliga i en diskussion med Jörn Svensson. Därför skall jag inte fördjupa mig mer i den här frågan. Herr talman! Jag nöjer mig med att yrka bifall till utskottets hemställan över hela linjen.

Herr talman! Herr Lidgard är ju som alla konservativa. När han saknar ordentliga argument, blir han ohövlig. Då beskyller han mig för att sakna sinne för andras skäl. Det är möjligt att det är en riktig beskyllning, men den gäller i så fall lika mycket för herr Lidgard. Han saknar ju sinne för mina skäl och vill inte alls acceptera dem. Den typ av diskussion vi då för blir något löjlig. Vad gäller frågan om fångars fackliga rättigheter vill de borgerliga och tyvärr också socialdemokraterna införa ett juridiskt synsätt, ett rättsligt synsätt som innebär att man skall ha en viss kategori medborgare, nämligen de som finns på fängelserna, vilka i det avseendet inte skall kunna tänkas ha några som helst rättigheter. De skall vara berövade de rättigheter som andra medborgare i samhället åtnjuter. De skall inte ens i begränsad mån kunna tänkas ha fackliga rättigheter. Men varför måste man det? Varför är partssituationen annorlunda innanför murarna på ett fängelse än vad den är ute? Det är klart att det är en skillnad, det inser ju var och en. Men alla partsförhållanden, alla förhandlingar försiggår ju under olika typer av restriktion. Vi har inga förhandlingar som pågår i ett lufttomt rum under absolut frihet. Det finns ju restriktioner i fråga om förhandlingsförhållandena mellan de fackliga organisationerna på den öppna arbetsmarknaden och kapitalisterna. De försiggår inte fritt. Det finns massor av saker, som det aldrig kan förhandlas om därför att förhandlingsrättigheterna inte gäller. Det är inte alls märkligt att ha fackliga rättigheter för fångarna på ett fängelse. Det är bara det att dessa fackliga rättigheter måste utövas inom de ramar och med hänsynstagande till de restriktioner som råder i den speciella fängelsemiljön. Men inom dessa ramar finns ett utrymme av sådant, som mycket väl skulle kunna vara förhandlingsbart. Det är inte märkvärdigare än att mant.ex. inskränker vissa fackliga rättigheter, vissa förhandlingsbara ting i ett krigstillstånd t.ex., och på den öppna arbetsmarknaden kan det mycket väl tänkas att man får sådana restriktioner. När det gäller speciella typer av arbeten, där säkerhetsskäl kan vara särskilt starka eller arbeten som utförs i samband med stora naturkatastrofer eller liknande, kan naturligtvis inte samma typ av förhandlingsfrihet råda som i normala fall. Därför är det inget principiellt märkvärdigt att erkänna denna — som det blir i praktiken — begränsade förhandlingsrätt för fångarna. Det typiska är att det finns en skillnad i synsätt mellan mig och herr Lidgard. Bertil Lidgard ser inte det viktiga i att ett medansvar, ett medinflytande och en förhandlingsrätt kan ha en positiv och frigörande effekt som ett led i en vettig och demokratisk behandling av fångarna.
Herr talman! Bertil Lidgard talade om att han delade min uppfattning. Därför tycker jag att det är beklagligt att utskottet inte mera har deklarerat någon viljeinriktning till förändring av fångarnas situation, så att dessa kan få större möjlighet att påverka. Om vi över huvud taget skall komma någonstans inom kriminalvården, måste världen innanför murarna åtminstone till en del vara lika den värld som finns utanför. Den värld eller det samhälle, dit de som sonat sitt brott så småningom skall återvända, det öppna samhället, måste i någon form slå igenom även i våra anstalter: ansvaret, medbestämmanderätten, möjligheten att kunna påverka och utveckla människan utanför fängelset. Samma saker —- ansvar i fängelset, möjlighet till medbestämmande i fängelset, möjlighet till att påverka innanför fängelset, låt vara av mindre omfattning, påverkar också positivt de människor som finns innanför murarna. Det är alltså enligt min uppfattning ytterst angeläget att vi nu går vidare.
Herr talman! Jag hade tänkt ägna min replik åt Jörn Svensson, men Hans Peterssons uttalande gör att jag ändå måste erinra honom om att han står bakom utskottets hemställan. Därför är vi väl ändå i allt väsentligt överens på den här punkten. När Jörn Svensson så intensivt tar upp frågan om förhandlingar sker det på ett sätt som om han helt och hållet bortser från de bestämmelser för de intagna som ändå finns om möjligheter till överläggningar med anstaltsledningen. Inbördes kan de också överlägga i frågor, som är av gemensamt intresse för dem. Jörn Svensson kan naturligtvis säga: Här kommer vi till den klassiska skillnaden mellan förhandlingar och överläggningar, dvs. att överläggningar normalt inte utmynnar i en överenskommelse eller ett avtal, medan det däremot är det normala i ett förhandlingssammanhang. Jag har levt, Jörn Svensson, med situationen att vara hänvisad till överläggningar i så många år att jag vet, att om man sköter det arbetet på ett något så när förnuftigt sätt, kan man komma fram till avtal och förhandlingsresultat som är rätt så hyggliga.

Herr talman! Det är en ganska lustig situation. Bertil Lidgard måste ju vara medveten om att det han nu säger i sin replik — att det redan finns vissa möjligheter till inbördes överläggningar, någon form av dialog mellan de fängslade och fängelsemyndigheterna, kriminalvårdsmyndigheterna, sådan denna dialog nu är — innebär att han tycker att dessa möjligheter är bra. Det är alldeles utmärkt. Men vad skulle då hindra att de som deltar i sådana överläggningar erkänns rätt att framträda på ett kollektivt och organiserat sätt inom ramarna för de bestämmelser som råder i den här typen av anstalter? Om Bertil Lidgard ger det erkännandet att den här överläggningsrätten är fullständigt naturlig, varför kan då inte också rätten att i organiserad form framträda i samband med sådana överläggningar bli erkänd? Jag kan inte se att det finns något principiellt hinder mot det. Inga som helst argument har anförts här som från rättslig synpunkt skulle vara giltiga emot att t.ex. Förenade fångars centralorganisation erkänns som en förhandlande part. Sedan måste väl ändå Bertil Lidgard vara medveten om den aningslösa — jag höll på att säga nästan naiva — innebörden i vad han säger. Bertil Lidgard är advokat — det är möjligt att han har någon annan kapacitet också — och har levat med den här typen av överläggningssituationer och tyckt att de många gånger kunnat leda till bra kompromisser, bra resultat, de också. Ja, men, Bertil Lidgard, det är ju fullständigt ointressant. Vad vi diskuterar är ju inte herr Lidgards liv och position i samhället. Det är mycket troligt att han genom olika överläggningar kan nå resultat i bra kompromisser med sina motparter — han som lever utan de restriktioner som råder i ett fängelse, han som lever som en fri medborgare utan att vara fängslad och kan möta sin motpart på någorlunda lika villkor. Vad vi diskuterar är situationen för de människor som på grund av att de är fängslade inte kan möta sin motpart på lika villkor utan alltid riskerar att utsättas för det speciella nedtryckande och godtycke som råder i en sådan situation. Det är deras rättsliga ställning, deras integritet och möjligheter att på ett vettigt sätt föra fram sina intressen i fackliga former som vi skall stärka.

Herr talman! Bertil Lidgard påpekade att riksrevisionsverket för något år sedan i en rapport uttalade att platsantalet på kriminalvårdsanstalterna kunde minskas med ytterligare 300-500 platser. I budgetpropositionen har utförligt redovisats att detta inte är möjligt f. n. Beläggningen främst på de slutna riksanstalterna har ju ökat sedan rapporten avgavs. Trots detta har vi fortfarande ett visst överskott på platser. Såsom exempel kan jag nämna läget den 1 mars. Denna tid av året utmärks erfarenhetsmässigt av hög beläggning. Det nominella antalet platser på anstalter och häkten var då 5 400 och det tillgängliga antalet platser 5 000, medan beläggningen inte var fullt 4 100 platser. Beläggningssiffran den 1 april var 3 800 platser. Både på öppna och på slutna lokalanstalter är beläggningen 81 96. Det bör dock framhållas att den lägsta belastningen förelåg på häktena. Marginalerna är alltså inte längre så stora som tidigare. Detta gäller särskilt när de nedläggningar har genomförts som diskuterades i samband med budgetpropositionen förra året. Mot den bakgrunden är det också en mycket begränsad nedläggning som regeringen har beslutat och sedan redovisat i årets budgetproposition. Frågan om vilka anstalter som skall läggas ner har övervägts synnerligen ingående inom kriminalvårdsstyrelsen och justitiedepartementet. Alla kända faktorer av betydelse har vägts mot varandra. En utgångspunkt har därvid naturligtvis varit att de principer som slagits fast i 1973 års kriminalvårdsreform inte rubbas. De fackliga organisationerna har varit inkopplade. Man har vid dessa överväganden noga beaktat bl.a. möjligheterna att bereda personalen sysselsättning på intilliggande anstalter. Det är f. ö. främst hänsynen till personalen som gör att vi har så pass lång framförhållning innan beslutet måste ha genomförts. En stor del av arbetet har bedrivits inom den projektgrupp åt vilken jag har uppdragit att ingående kartlägga anstaltsbeståndet och dra upp riktlinjer för framtiden. Det har gjorts gällande att det funnits anledning att avvakta ett bättre beslutsunderlag innan beslut fattats. Jag anser emellertid att i ärendet har förelegat allt det beslutsmaterial som rimligen har kunnat tas fram. Man får ha klart för sig att kriminalvårdsstyrelsen inte själv styr utvecklingen utan att beläggningen främst beror på brottsutvecklingen samt verksamheten hos domstolar, åklagare och polis. Det är därför inte möjligt att ställa säkra prognoser om beläggningen på anstalterna. Som har framgått av vad jag har sagt tidigare visar dock enligt min uppfattning det material som finns tillgängligt att utrymme finns för vissa ytterligare nedläggningar av öppna platser. Mot den bakgrund som jag nu har angett och då budgetläget gör sparsamhet nödvändig fattade regeringen det aktuella beslutet. Jag vill här skjuta in att det just nu finns tjänstser lediga på häktet i Mariestad. Även det talar i sin mån för att beslutet i frågan inte bör uppskjutas. I sammanhanget kan påpekas att regeringen också överväger ett förslag om ändring i fråga om Tidaholmsanstalten, som medför att personalen på anstalten ökas. Det har också gjorts gällande att, när nedläggning sker, den inte bör inbegripa Rödjan. Jag medger gärna att Mariestadsanstalten och Rödjan fungerar bra och att, om Rödjan läggs ner, Skaraborgs län kommer att sakna öppen lokalanstalt. Man kan emellertid i sammanhanget inte begränsa sig bara till länet utan måste se på hela den aktuella kriminalvårdsregionen. Den omfattar Skaraborgs och Älvsborgs län. Där finns också den öppna lokalanstalten Ollestad med 40 platser utanför Borås. Om det skulle behövas, har vi också den slutna lokalanstalten i Vänersborg och den öppna riksanstalten i Skänninge att tillgå Förslag har också väckts om att, i stället för en fullständig nedläggning, antalet platser skulle skäras ner dels på Rödjan, dels på Mariestadsanstalten. Jag vill understryka att en sådan lösning i stort sett skulle eliminera den besparing som har åsyftats med regeringens beslut. Erfarenheten visar nämligen att det, såsom Lisa Mattson har framhållit, vid en sådan åtgärd inte alls går att uppnå samma personalminskning och besparing i övrigt som om en hel anstalt läggs ner. Avslutningsvis kan jag försäkra att både kriminalvårdsstyrelsen och departementet noggrant följer beläggningsutvecklingen inom kriminalvården, så att resurserna fortlöpande kan anpassas efter behoven. Som framgår av budgetpropositionen är vi också i färd med att ytterligare bredda kunskapsunderlaget på området. Det är tänkbart att en sådan fördjupad kunskap gör det möjligt att — i linje med riksrevisionsverkets rapport — gå längre i anstaltsnedläggningar än vad regeringen nu har förordat. I dagsläget anser jag dock att regeringens beslut utgör en lämplig avvägning.
Herr talman! Jag tycker att det bör framhållas att man inom kriminalvårdsstyrelsen är ytterst bekymrad över bristen på möjligheter att bereda plats åt alla intagna. Detta gäller den allra närmaste framtiden, den som kommer efter sommarmånaderna, då beläggningen åter brukar bli synnerligen stor. Det finns alltså andra bedömningar också, och vi som tillhör minoriteten i utskottet har sagt: Låt vederbörande inom justitiedepartementet se hurdan utvecklingen blir, innan det tas definitiv ställning till huruvida Rödjan skall läggas ner eller inte. Sedan vill jag också påpeka att vi mycket klart säger i vår reservation att Ollestad visserligen finns nu men att den anstalten skall upphöra när Boråsanstalten kommer till, och då får denna stora region inte någon som helst öppen anstalt.

Herr talman! Biblioteksverksamheten vid kriminalvårdsanstalter och häkten ombesörjs av de kommunala biblioteken. Ambitionsnivån hos de flesta av de berörda kommunerna har varit att hålla en fullgod service och även att försöka utveckla verksamheten. Med nuvarande statliga ersättningar får dock kommunerna vidkännas stora kostnader. Skillnaden mellan kommunernas verkliga kostnader och de ersättningar som utgår har ökat för varje år. F. n. utgår en årlig ersättning per vårdplats med 90 kr. vid häktena, 60 kr. vid slutna riksanstalter och 40 kr. vid övriga anstalter. De olika kommunerna redovisar mycket varierande kostnader för verksamheten, men det genomsnittliga behovet per vårdplats har av kriminalvårdsstyrelsen bedömts för en godtagbar standard under 1978/79 till 425 kr. vid häkte, 280 kr. vid sluten riksanstalt, 175 kr. vid sluten lokalanstalt och 100 kr. vid öppen anstalt. Utvecklingen av biblioteksverksamheten har skett mot bakgrunden av att de kommunala biblioteken förväntat sig en kostnadstäckning i framtiden. Jag är övertygad om att det är mycket få grupper — om det över huvud taget finns någon —i det svenska samhället för vilka böcker och läsning är något så väsentligt och av så stor betydelse som för de intagna på kriminalvårdens anstalter, inte minst med hänsyn till det förhållandet att många intagna kommer från en intellektuellt och kulturellt fattig miljö. Detta till trots har många av dem snabbt fått sitt läsintresse väckt. Man kan utgå ifrån att läsningen inte bara gör deras trista tillvaro lättare att genomleva utan också medverkar till deras sociala träning och anpassning. Betydelsen av biblioteksverksamheten kan inte överskattas. För många intagna är det den enda kontakt de har med yttervärlden. Särskilda behov av tillgång på litteratur har naturligtvis de som på grund av språksvårigheter blir isolerade och har svårt att knyta kontakter bland övriga intagna. Hur stort behovet verkligen är av tillgång till litteratur på anstalter och häkten framgår av följande jämförelsetal för 1977, avseende kommunbibliotekens utlåning. Man har förmedlat 170 lån på häkten, 68 på slutna riksanstalter, 32 på slutna lokalanstalter och något under 20 på öppna anstalter — allt per intagen och år. Vi som rör oss fritt ute i samhället använder oss bara av omkring 10 boklån per år och individ. Dessa siffror är nog så talande. Beträffande det avtal som träffats mellan de berörda kommunerna och kriminalvårdsstyrelsen är det uppenbart att det inte är något ekonomiskt avtal, utan mer en reglering av hur verksamheten skall bedrivas. Vi måste ha klart för oss att syftet med avtalet var att folkbiblioteken skulle få komma in på anstalterna. Tidigare fanns inte den möjligheten. Med hänsyn till det kärva ekonomiska läge som kommunerna i dag befinner sig i måste man ha förståelse för att flera kommuner aviserat en neddragning av anslagen. Men det kan inte vara rimligt att tillgången på litteratur för de intagna skall bero på om de hamnat i en kommun som har möjlighet att tillhandahålla en bra service eller i en kommun där man kanske av nödvändighet prioriterar andra områden. Vi anser att kostnaderna för biblioteksverksamheten vid kriminalvårdens anstalter måste vara en statlig och inte en primärkommunal angelägenhet. En borgerlig ledamot av denna kammare hävdade exakt detsamma i den kriminalpolitiska debatten den 26 april 1973. Den gången stod ett enhälligt utskott bakom beslutet. I dag har man tydligen en annan åsikt. Bertil Lidgard jämförde denna problematik med den inom sjukvården. Jag vill säga att det är ett område som är jämförbart i detta sammanhang, alltså de kommunala bibliotekens skötsel av patientbiblioteken vid sjukhusen. Landstingen ger kommunerna full kostnadstäckning för dem. Jag kan inte inse varför man inte skulle kunna tillämpa samma princip på anstalterna. Mot den bakgrund som jag här försökt teckna anser vi socialdemokrater i utskottet att de förhållanden som råder på bibliotekssidan inte kan godtas i framtiden. Lilly Bergander och jag har i en motion — och detsamma gäller Per Olof Sundman och Olle Eriksson i en centermotion — krävt detsamma som vi kräver i den socialdemokratiska reservationen. Vi säger att det är nödvändigt med en upprustning av verksamheten och att staten måste påta sig hela det ekonomiska ansvaret. Vi föreslår därför att regeringen i nästa års budgetproposition presenterar en långsiktig plan för upprustning av biblioteksverksamheten på kriminalvårdens anstalter. Herr talman, jag yrkar bifall till reservationen 3.

Herr talman! I det betänkande från justitieutskottet som vi nu behandlar tas bl.a. upp frågan om Mariestadsanstalten och den därtill hörande öppna avdelningen vid annexet Rödjan. Regeringen beslutade den 15 december 1977 att denna öppna anstalt skall läggas ned så snart som möjligt, som det heter, dock senast den 30 juni 1979. Medräknat andra indragningar och nedläggningar i Backen och Hall planerar man att kunna dra in 20 tjänster, varav hälften, dvs. tio, berör Rödjan i Mariestad. Som jag och andra i Skaraborgs län ser det skulle det vara utomordentligt olyckligt, om det av regeringen fattade nedläggningsbeslutet fullföljdes. Det finns flera bärande argument mot en sådan nedläggning. Jag skall bara peka på några, som har stor betydelse i sammanhanget. I den till betänkandet fogade reservationen I av Lisa Mattson m.fl. socialdemokrater pekar man på det förhållandet att en av hörnstenarna i den nya kriminalvårdsreformen skulle vara en kraftig satsning på lokalanstalter. Man skulle bygga på den s.k. närhetsprincipen, innebärande att den som döms till kriminalvård skall kunna få denna på så nära håll som möjligt, alltså så nära hemorten att det skulle vara lättare att upprätthålla kontakter med de anhöriga och med sociala myndigheter och funktioner på hemorten. Det är därför fråga om något utomordentligt viktigt när reservanterna från rent principiell synpunkt uttalar tvivel då regeringen nu är ute efter att reducera antalet platser på kriminalvårdens lokalanstalter, och särskilt de öppna anläggningarna vid sådana anstalter. Annexet Rödjan vid Mariestad är, som framgår av handlingarna, en öppen anläggning. De som blir dömda med rätt att få öppen vård skall ju också kunna utnyttja sådan. Rödjan är nu den enda anstalt av denna art som vi har i Skaraborgs län. Dessutom är det så, som Lisa Mattson redan har påpekat, att om Rödjan läggs ned kommer hela Boråsregionen att praktiskt taget sakna platser för öppen kriminalvård — med undantag för de få platser som eventuellt kommer att inrymmas i den nya Boråsanstalten. Detta innebär de facto att de flesta som i framtiden blir dömda med rätt till öppen vård måste resa långt utanför denna region för att få den öppna vården. I annat fall blir de tvingade att acceptera vård på sluten anstalt, som de egentligen har laglig rätt att slippa. Det är ju alldeles klart att en sådan utveckling står i strid med kriminalvårdsreformens grundläggande närhetsprincip. Som anförs i den socialdemokratiska reservationen kommer det därigenom att bli mycket svårt att följa regeln att anstaltsvården skall vara öppen i de fall då annan placering inte är påkallad av särskilda skäl. Jag vill starkt understryka, som sägs i s-reservationen, att Mariestadsanstalten är en utmärkt väl fungerande anstalt. Den kombination som finns av slutna och öppna avdelningar innebär en flexibilitet och differentiering av behandlingsarbetet som med rätta kan — vilket också uttrycks i reservationen — betecknas som något unikt i svensk krininalvård. Jag har flera gånger haft tillfälle att besöka denna anstalt, eftersom den ligger i min egen valkrets, och jag kan betyga det goda förhållande som råder mellan personal och intagna. De har samfällt ställt upp i fråga om de metoder som används i behandlingsarbetet. Särskilt den öppna delen på Rödjan spelar en betydande roll då det gäller att nå ett gott behandlingsresultat. Det skulle därför, herr talman, vara utomordentligt olyckligt om den öppna avdelningen vid Rödjan skulle läggas ned. Inte heller kan jag acceptera den kompromiss som Gunilla André har presenterat i sin reservation och som innebär att man skulle banta ned Mariestadsanstalten med sammanlagt 40 platser, varav 20 skulle tas bort på den slutna avdelningen och 20 på den öppna anläggningen Rödjan. Det skulle bli en stympning och en halvmesyr som inte skulle få annat än negativa konsekvenser för Mariestadsanstalten i dess helhet. Nu behöver jag emellertid dess bättre inte polemisera mot Gunilla André. Jag vill gärna framhålla att jag värdesätter den deklaration hon själv gjorde från talarstolen alldeles nyss, när hon sade att i den mån hennes reservation icke vinner kammarens gehör kommer hon att stödja reservation nr 1. Då når vi ett resultat som vi kan vara mycket tillfredsställda med. Det är bara en sak i Gunilla Andrés historieskrivning som jag inte känner igen. Hon säger att hon skulle ha den berörda personalen bakom sig när det gäller hennes linje att så att säga halvera anstalten i Mariestad. Jag har fått alldeles motsatt uppfattning vid de många kontakter jag har haft med de anställda på anstalten under den senaste tiden. De ställer helt och fullt upp på den linjen att man inte nu skall fatta ett avgörande beslut om nedläggning. Man vill att anstalten skall fungera i sin helhet som den nu är. Bertil Lidgard säger att det skulle vara att inge personalen i Mariestad falska förhoppningar om riksdagen fattade det beslut som föreslås i reservationen 1. Jag vill betyga att det inte alls är på det sättet. Personalen vid anstalten i Mariestad är helt klar över den situation som råder. Det finns väl ingen här i riksdagen, eller någon annanstans, som kan lova att det för evig tid inte skall ske förändringar vid några kriminalvårdsanstalter, inte ens i Mariestad. Självfallet är personalen i Mariestad medveten om det, och det har man gett uttryck för. Men man vill inte i det här läget, innan man har fått en bättre överblick över de vårdplatser som behövs särskilt inom öppen vård, att det skall ske någon försämring då det gäller Rödjan. Jag yrkar bifall till reservationen 1.
Herr talman! Paul Jansson kände inte igen det kompromissförslag som jag lade fram i utskottet och menade att när han hade kontakter med de fackliga företrädarna hade de en annan uppfattning i frågan. Låt mig då påminna om att när företrädare för kommun och anstaltsledning samt fackliga företrädare uppvaktade justitieutskottet i ärendet, så överlämnades också till ledamöterna en PM, där man just framförde de här förslagen då det gäller Rödjan. Jag kan också erinra om att vi från den regionala företagsnämnden i kriminalvårdens Boråsregion har fått ett uttalande som är ungefär likalydande med det vi fick vid utskottsbehandlingen. Jag har emellertid senare genom massmedia tagit del av fackets senaste uttalande i fråga om Rödjan. I mitt inlägg här tidigare tog jag avsiktligt inte upp och kommenterade den ändrade inställningen från företrädare för de anställda. Jag ansåg det nämligen felaktigt att ta upp frågan, eftersom ingen från den sidan har möjlighet att delta i den här debatten. Men när nu frågan ändå har kommit upp genom Paul Janssons inlägg vill jag göra den kommentaren, att om uttalandet är riktigt är jag förvånad över den helomvändning som skett. Som jag tidigare nämnde har alltså företrädare för lokala fackliga organisationer och regionala företagsnämnden föreslagit den modell jag byggde min reservation på. Om den förändrade inställningen är riktig är det lätt att inse att det inte är någon enkel uppgift att vara lyhörd för den lokala opinionen.
Herr talman! Jag har ju inte haft tillfälle, eftersom jag inte tillhör utskottet, att följa de diskussioner som där har förts och vilka uttalanden man där har gjort från de anställdas sida. Jag kan bara hänvisa till de kontakter jag har haft med personalen på anstalten i Mariestad. Där har inte framförts, som jag har fattat det, några sådana synpunkter som går ut på att man skulle vara beredd att göra operationen att dela på nedskärningen: 20 platser på den slutna anstalten och 20 på Rödjan. Nu säger Gunilla André att hon är förvånad om det har skett en opinionssvängning bland de fackliga företrädarna och de anställda. Men de får naturligtvis svara för sig själva. När Gunilla André säger att hon helt har personalen bakom sig kan jag bara konstatera att jag har fått en helt annan bild av förhållandet. I Mariestads-Tidningen gjorde personalen häromdagen ett uttalande, där man kräver att Rödjan med dess 40 platser skall bibehållas i dess helhet. Huruvida det har gjorts fler uttalanden från fackligt håll känner jag inte till — vi får väl ändå anta att det är det sist gjorda uttalandet som gäller.

Herr talman! Jag skall tillåta mig att ta tid i anspråk med en kort kommentar, en liten betraktelse, till debatten. Vi har från vpk:s sida i skilda sammanhang flera gånger försökt få till stånd diskussioner som rör olika sidor av den sociala utstötningen och de socialt utstöttas och utslagnas situation i samhället. Vi gjorde ett sådant försök i ett par av de debatter som handlade om alkoholpolitiska frågor. Vi hade också en omfattande motion som behandlades i socialutskottet och som berörde, i bredaste bemärkelse, just den specifika del av den sociala utstötningen som leder så många till alkoholberoende. Vi tog upp frågor om behandlingsideologi samt metoder för den sociala frigörelsen och för behandlingen av de alkoholberoende. Jag noterade att socialutskottet den gången över huvud taget inte med en rad kommenterade denna typ av problematik, som vi hade ägnat ungefär nio A 4-sidor i motion och som utgjorde grunden för alla yrkanden. Utskottet avslog yrkandena utan att ens värdera, diskutera och kommentera dem. Jag ser precis samma tendens i dag. Det är märkligt att så snart man försöker röra vid detta med den sociala utstötningsprocessen uppstår undvikande attityder, och då möts man av tystnad. Hur skarpt man än går fram, hur utförliga motioner man än skriver, hur angelägna och djupgående problem man än tar upp, så är det precis som om utskottet då vek undan. Man vill inte ha någon dispyt om sådana här obehagliga förhållanden. Man kan diskutera om man skall ha mellanöl i tretton timmar som jag tidigare har konstaterat här i kammaren. Huruvida svenska folket skall brygga maskrosvin kan man diskutera en lång stund, med många stickrepliker. Men hur det är med olika sidor av den sociala utstötningen, som drabbar hundratusentals människor i form av alkoholism och i form av kriminalitet, tycks vara oerhört svårt att diskutera. Ändå borde just denna dag och detta tillfälle, när kriminalvårdssektorn och dess ekonomiska ramar i stort är föremål för behandling, vara ett särdeles lämpligt tillfälle att ta upp ett sådant resonemang. När skall vi annars ta upp det, kan man fråga sig. Vi har också gjort ett sådant här försök från vpk:s sida genom att i motionen 1468 fästa uppmärksamheten på mycket viktiga övergripande problem inom kriminalvården.

Jag måste säga att jag är besviken över att utskottet just när det gäller dessa förhållanden, den kanske mest omfattande fråga som tas uppi vpk-motionen, över huvud taget inte kommenterar vår motion med en enda rad. Något hade man väl ändå kunnat säga? Något tycker man väl ändå i den här problematiken, som ju skymtar fram här och var i olika inlägg men som aldrig förs fram till någon grundläggande diskussion? Jag ser en oroväckande tendens i detta undvikande, liksom jag också ser en oroväckande tendens i att man undviker att egentligen sakbehandla motioner som kommer från vpk när dessa sätter fingret på ömtåliga punkter, på särskilt ömtåliga djupgående förhållanden, och när de tar upp allvarliga och kontroversiella aspekter på den sociala utstötningen och dess problematik. Jag lovar att vi som tillhör vänsterpartiet kommunisterna skall återkomma gång på gång i den här frågan, ända till dess vi får en öppnare debatt till stånd! Jag vill också säga till kammarens socialdemokrater att ni väl ändå hade bort stödja oss på ett annat sätt i de krav som vi fört fram.

Herr talman! Detta är inte något stort ärende, men det berör två viktiga principfrågor. Den socialdemokratiska motionen ställer dessa frågor på sin spets. För det första: Skall vi se till att principen att varje röst bör ha lika värde genomförs konsekvent i all rättskipning, även i tingsrätter när nämndemän medverkar i dömandet? För det andra: Skall vi se till att omröstningsreglerna i brottmål konsekvent bygger på den i de flesta rättsstater erkända principen att avgörandet i tveksamma fall bör utfalla till den misstänktes förmån? För oss socialdemokrater har det varit självklart att svara ja på båda dessa frågor. Det stämmer med vår grundinställning till värdet av lekmannainflytande i förvaltning och domstolar. Det stämmer med gynnsamma erfarenheter som har gjorts av ett successivt vidgat nämndemannainflytande i rättsskipningen, och det stämmer med principer som gäller för lekmäns medverkan i dömandet vid andra domstolar än tingsrätter. Det stämmer till sist också med vår allmänna rättsuppfattning och vår grundinställning till frågan om hur en misstänkt bör behandlas när han lagförs för brott. Före utskottsbehandlingen var jag rätt övertygad om att detta inte var någon partiskiljande fråga. Jag trodde att våra åsikter om värdet av lekmannamedverkan i domstolarna och om rättsstatens krav delades av en överväldigande majoritet av riksdagen. Men tyvärr är det tydligen inte så. De borgerliga ledamöterna i utskottet har sam fällt och disciplinerat gått emot vår motion. Herr talman! Det är bara i en siutation som införandet av individuell och lika rösträtt i alla mål i tingsrätterna skulle få praktisk betydelse. Det är i brottmål när rösterna är lika många för friande som för fällande dom eller när t.ex. hälften av ledamöterna i tingsrätten vill döma ut ett bötesstraff medan den andra hälften vill döma ut fängelsestraff. Enligt vanliga principer borde i den situationen den mildare, den för den misstänkte fördelaktigaste, meningen slå igenom. Så är det när det sitter enbart jurister i domstolen. Så är det i hovrätten vare sig domstolen består av enbart jurister eller nämndemän deltar i behandlingen. Men så är det f. n. inte i tingsrätten när rätten dömer med nämnd. Då gäller den juristutbildade ordförandens mening. Enligt vår åsikt finns det inte några som helst sakliga skäl för detta undantag från vad som annars allmänt gäller. Därför bör undantaget tas bort. De skäl som anförs i utskottsbetänkandet — på knagglig och svårbegriplig juristprosa — för att behålla den nuvarande ordningen är så eländigt svaga att jag av ren barmhärtighet mot mina politiska motståndare och av medkänsla med kammaren skall avstå från att ta upp dem till granskning, såvida inte herr Winberg eller någon annan provocerar mig att göra det. I stället vill jag rikta en vädjan till utskottsmajoritetens företrädare: Var snälla och tala om för oss vad det är för olyckor som inträffar om nämndemän i tingsrätt får bli fullvärdiga ledamöter av domstolen. Tala om för oss varför man skall ha för den misstänkte ogynnsam mare omröstningsregler i brottmål när nämndemän är med och dömer än när domstolen består av enbart jurister. Det kan väl inte vara så att ni går emot motionen enbart därför att den kommer från socialdemokraterna, utan hänsyn till att ett avstyrkande i praktiken kommer att gå ut över — ibland kanske oskyldiga — människor som ställs inför rätta? Jag hoppas att ni här i debatten skall lyckas utplåna denna misstanke. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det finns i vårt land en lång tradition inom de allmänna domstolarna att vid avgörandet av anhängiggjorda frågor — tvistemål, brottmål, domstolsärenden osv. — så har besluten till stor del fattats under inflytande både av lagfarna domare, dvs. juridiskt skolade personer, och lekmannadomare. För landsbygden har sedan länge funnits bestämmelser om häradshövding och nämnd. Städernas domstolar bestod tidigt av borgmästare och råd, och lek mannainflytandet kom, sedan nämndemannainstitutionen i början av nyare tid hade försvunnit från stadsdomstolarna, att bestå av s.k. illiterata rådmän. Efter nya rättegångsbalkens genomförande 1948 kunde våra stadsdomstolar åter döma med lagfaren domare och nämnd. I dag gäller att de allmänna domstolarna i första instans, tingsrätterna, i brottmål och i familjerättsliga tvistemål vid huvudförhandling är domföra med en lagfaren domare och fem nämndemän, medan de i övriga mål — som vi något förenklat kan kalla förmögenhetsrättsliga tvistemål — är domföra med tre lagfarna domare utan att någon nämndeman skall medverka. I fråga om relationen mellan en eller flera lagfarna domare å den ena sidan och lekmannadomarna, dvs. nämndemännen å den andra, har de förändringar som skett under de senaste decennierna inte varit helt entydiga. Till väsentlig del har ändringen dock gått mot ett ökat inflytande av lekmannadomarna. Deras inflytande har ökat genom att nämndens storlek generellt har minskats från mellan sju och nio nämndemän till fem nämndemän. Lekmannainflytandet har samtidigt minskat genom riksdagsbeslutet 1969 att nämnd inte längre skulle delta vid huvudförhandling som rör förmögenhetsrättsliga tvistemål, vilket förut hade varit fallet i häradsrätterna. Lekmannainflytandets storlek är också beroende av de omröstningsregler som gäller, och det är ju den frågan som har tagits upp i motionen 455, vilken ligger till grund för det utskottsbetänkande som kammaren nu behandlar. Den viktigaste grunden för domstolens sammansättning och dess ledamöters inflytande måste — med beaktande av rimliga processekonomiska synpunkter — vara intresset att få målen i största möjliga utsträckning materiellt riktigt avgjorda. En annan också viktig grund är att domstolsorganisationen är så utformad, att medborgarna har förtroende för domstolarna och deras rättsskipning. Riksdagen uttalade 1969 att ett skäl för lekmäns deltagande i rättsskip ningen var att det är ” värdefullt för demokratin”. Det finns all anledning att - Nr 125 stryka under det, och jag föreställer mig att det inte råder några skilda Torsdagen den meningar i kammaren om detta. Att 1969 års riksdag beträffande de 20 april 1978 förmögenhetsrättsliga tvistemålen tog steget från lekmannainflytande och till uteslutande inflytande av lagfarna domare kan bero på att man var medveten om att det kan vara svårt för en lekman att bedöma invecklade rättstillämpningsfrågor som ofta förekommer i de förmögenhetsrättsliga tvistemålen. Såvitt jag kan förstå har vi f. n. en mycket bra utformning av lekmannainflytandet i de allmänna domstolarna. Vi har en förnämlig nämndemannainstitution och den har förstärkts sedan vi numera också har garantiatt vi inte någonstans i landet behöver befara att få nämndemän bara från ett parti, utan vi får nämndemän med olika åsikter och olika samhällsuppfattningar. Vi skall därför slå vakt om den grundläggande principen med domstolar där en lagfaren domare tillsammans med kunniga och omdömesgilla folkvalda förtroendemän tolkar lagen. Värdet av lek mannainflytandet i rättsskipningen har allmänt vitsordats under remissbehandlingen, och utskottet ansluter sig till den bedömningen. Frågan om det i beslutsfattandet i domstolar, när lekmannadomare deltar, skall vara kollektivt omröstningsförfarande eller ett rent individuellt rösträttsförfarande, har diskuterats många gånger. Nu gällande regler är formellt utformade på den kollektiva omröstningsformens grund, men har ett sådant reellt innehåll att man i de praktiskt mest betydelsefulla fallen når samma reslutat som om individuell rösträtt hade gällt. I den reservation som Lisa Mattson m.fl. avgivit till utskottets betänkande och som Carl Lidbom för en liten stund sedan talade för begärs nu en också formellt fullt genomförd individuell rösträtt. Vad reservanterna vill uppnå med det — och det är det hela deras argumentation går ut på — är att i brottsmål vid tingsrätt skall den lindrigaste meningen gälla, när nämnd deltar i avgörandet. Stadsdomstolsutredningen, som arbetade under 1960-talet, diskuterade ingående utformningen av omröstningsreglerna. År 1969 togs de regler som nu gäller. I de fall där två eller flera meningar föreligger vinner nämnden om fyra nämndemän enar sig om skälen och slutet. Det lär vara mycket ovanligt att majoriteten i sådana fall har olika skäl för de slut som den kommer till, och jag tror därför att vi kan bortse från de fallen i den här diskussionen. Då tre nämndemän omfattar en mening och två nämndemän jämte den lagfarne domaren en annan, så vinner den senare meningen. Det är en princip som överensstämmer med vad som gäller i kommunalrättsliga och förvaltningsrättsliga sammanhang, och den synes i och för sig inte vara föremål för någon erinran från reservanterna. De vill i stället att den undantagsregel som gäller för andra allmänna domstolar än tingsrätt bestående av lagfaren domare och nämnd — och som innebär att när lika antal röster har fallit för vardera meningen skall den lindrigaste meningen gälla — också skall användas vid omröstning med lagfaren domare jämte nämnd. Utskottet kan av flera skäl inte biträda reservanternas synpunkter. Frågan är kanske inte så enkel som Carl Lidbom tror. Utskottet delar den mening tl som framfördes av den socialdemokratiske justitieministern i 1969 års lagstiftningsärende och som riksdagen ställde sig bakom, nämligen att det inte är naturligt att hävda att varje nämndeman i tingsrätt bör betraktas som en med yrkesdomaren jämställd meddomare. Det gäller särskilt bedömningen av en gärnings straffbarhet eller rättsliga rubricering. Det måste vara önskvärt med ett omröstningssystem som ger chansen till ett så materiellt riktigt resultat som över huvud taget är möjligt. Utskottet instämmer i vad som sades 1969, att den lagfarne domaren genom sin utbildning och träning och genom att han är den som bäst har kunnat sätta sig in i målet har större möjligheter än den enskilde nämndemannen att nå ett materiellt riktigt resultat. I ett visst läge skulle det förslag som reservanterna lägger vara helt omöjligt att tillämpa, nämligen i de fall där av två meningar ingen kan betraktas som lindrigare än den andra. Här är vi inne på den komplicerade materia som utskottet behandlade i sitt betänkande nr 6 i år med anledning av en av mig väckt motion angående omröstningsreglerna i brottmål i överrätt. Det är då fråga om omröstning som gäller om villkorlig dom skall meddelas eller om skyddstillsyn, ungdomsfängelse eller internering skall ådömas eller om förordnande skall meddelas om överlämnande till särskild vård. I sådana fall skall även i kollegial domstol, där bara yrkesdomare deltar, ordförandens utslagsröst gälla just därför att det har ansetts att någon mening här inte kan anses som lindrigare än någon annan. Frågan huruvida dessa typer av påföljder kan jämföras i svårighetsgrad är, som utskottet säger, omstridd. När vi tar ställning till det motionsspörsmål som föreligger i dag, måste vi utgå från de regler som nu gäller och som har den innebörden att ingen av dessa påföljder är lindrigare eller svårare än de andra. Ordföranden, dvs. den lagfarne domaren, kommer då också enligt reservanternäs förslag att få utslagsröst. Ett tredje fall där omröstningsreglerna enligt reservanternas system skulle kompliceras onödigt utan någon praktisk vinst är de fall — de kanske inte är så många men de förekommer dock — då det finns fler än två meningar att rösta om. Carl Lidbom angrep majoritetsskrivningen i utskottet, men jag måste säga att innehållet i reservationen faktiskt inte är mycket att ta på. Jag har kunnat få fram att reservanterna motiverar sitt ställningstagande i tre skilda avseenden. För det första hänvisar reservanterna till vissa remissinstanser. Om det vill jag bara säga att remissutfallet är i hög grad blandat. De remissorgan som tillstyrker motionen gör det utan närmare motivering eller också konstaterar de att förslaget i motionen inte är särskilt angeläget. För det andra menar reservanterna att utskottets påstående — alltså det påstående som överensstämmer med riksdagens tidigare ställningstagande — att den lagfarne domaren har större möjligheter att nå ett materiellt riktigt resultat inte har någon vidare bärkraft därför att lekmän har individuell rösträtt i andra sammanhang när de arbetar vid sidan av lagfaren domare. De anför som exempel länsrätt, fastighetsdomstol, hovrätt och kammarrätt. Men då glömmer reservanterna att där råder det i vissa fall helt andra förutsättningar för medverkan av icke yrkesdomare och att sammansättningen är en helt annan än i tingsrätt. Reservanternas tredje argument gäller de fall där gradering mellan olika påföljder inte kan göras och de svagheter som reservanterna själva säger därvidlag vidlåder nuvarande omröstningsregler. Reservanterna menar att den frågan inte har något att göra med frågan om individuell rösträtt. Den synpunkten kan utskottet inte dela. Omröstningssystemet i den här delen gäller i hovrätterna, som är sex till antalet. Vi är tydligen överens om att det systemet inte är tillfredsställande. Är det då rimligt att införa ett system som medför att liknande bristfälligheter skulle uppstå också i tingsrätterna, som är 100 till antalet? Reservanterna är ute efter att den lindrigaste meningen skall gälla vid lika röstetal. Men eftersom det formellt sett inte finns någon lindrigaste mening ger ju det föreslagna systemet ingenting. Men det kan medföra en krångligare omröstningsprocedur. Sammanfattningsvis vill jag, herr talman, säga att det är en tämligen begränsad förändring som reservanterna vill ha. Den kan i vissa fall medföra tillämpningssvårigheter.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

Herr talman! Herr Winbergs anförande ger ett något egendomligt intryck. Han lyfter på hatten för nämndemännen och framför sina hyllningar till lekmannamedverkan. Han säger att det är lyckligt att lek männen fått mer att säga till om och att det är bra att kunniga och omdömesgilla lekmän får vara med i domstolarna och där ha ett större inflytande än tidigare.

Han hänvisar i det sammanhanget till yrkesdomarens utbildning och erfarenhet som något slags garanti för materiellt riktigare avgöranden. Jag tror att vi har fått tillräckligt mycket erfarenhet av nämndemännens sätt att verka i domstolarna för att kunna säga att det inte sker några olyckor av något slag om vi tillämpar den enkla principen att varje röst i en domstol alltid väger lika tungt. En någorlunda förnuftig yrkesdomare med juridisk utbildning brukar kunna övertyga sina nämndemän om sin mening i de rena rättsfrågorna. I övriga frågor, t.ex. när det gäller bevisning, är det isin ordning att meningarna bryts. I den typen av frågor kan jag inte se några som helst skäl tillatt yrkesdomarens utbildning och erfarenhet skall ge honom något försteg i den speciella situation som vi här diskuterar, nämligen när det i brottmål finns två meningar, av vilka den ena är fördelaktigare för den tilltalade och den andra ofördelaktigare, oavsett om det gäller själva skuldfrågan — friande eller fällande — eller om det gäller straffrågan. Jag tycker att vi skall vara konsekventa och låta den mildaste meningen slå igenom, precis som vi gör när det sitter enbart jurister i domstolen. Men så hade herr hovrättsrådet ett kanonskäl för sin uppfattning att vi ändå bör behålla ett litet övertag för juristdomarna! Han hänvisar nämligen till vad den socialdemokratiske departementschefen Lennart Geijer hade sagt i lagstiftningsärendet 1969. Jag kan försäkra herr Winberg att om vi frågade herr Geijer i dag så skulle han tycka att det vore den naturligaste sak i världen att genomföra den mycket begränsade reform som socialdemokraterna här föreslagit. Vad Lennart Geijer bidrog med 1969 var att han på det hela taget kraftigt förstärkte nämndemännens ställning. Han gjorde emellertid en smärre eftergift åt konservativt juridiskt tänkande i och utanför kanslihuset. Det kostade bra litet när han i det sammanhanget ändå nådde så långt. Men nu har den reformen varit i kraft ett antal år och gett utomordentligt gynnsamma erfarenheter. Det finns i dag inget som helst att frukta när det gäller att ta steget fullt ut. Vidare säger herr Winberg: Vi har alla de tunga remissinstanserna, de som verkligen funderat på detta, på vår sida — justitiekanslern och vad de är för andra potentater. Ja, men förakta inte alltför mycket de andra remissinstanserna. Jag tänker inte bara på sådana remissinstanser som LO och TCO, som herr Winberg och hans parti kanske kan ha ett visst förakt för. Jag tänker också på hovrätten över Skåne och Blekinge, tingsrätter och andra, som står rättsskipningen rätt nära och som inte viftat bort den här remissen utan vidare utan tillstyrkt den. Någon har kanske på vägen sagt att den här reformen inte är särskilt brådskande, men det är en rent politisk värderingsfråga, som jag inte tycker vi behöver juristers uppfattning om för att ta ställning till. Sedan kom den obotfärdiges sista förhinder: det går inte att genomföra detta konsekvent därför att det finns situationer där man inte kan avgöra vad som är lindrigast — om man skall välja mellan ungdomsfängelse eller internering eller vad det är för någonting. Det är tråkigt, men det är en svårighet som vi står inför. Och det är många som tycker att man borde gå längre i graderingen av olika påföljder i förhållande till varandra. Men dessa svårigheter är exakt desamma oavsett vilka omröstningsregler som tillämpas. Med de regler som gäller i dag blir ordförandens röst utslagsgivande. Med de omröstningsregler som vi föreslår blir också, i dessa speciella fall, ordförandens röst utslagsgivande just därför 'att lagstiftningen inte har graderat påföljderna. Men det minskar ju inte på minsta sätt värdet av ändringen i övriga fall, där den är avsedd att tillämpas och där valet står mellan friande och fällande eller mellan hårdare och mildare straff. Där får den lilla ändring i rättegångsbalken som vi föreslagit betydelse. Herr talman! Det må vara onödigt att fördjupa sig ytterligare i frågan.